Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för det utförliga och snabba svaret på min interpellation. Jag har vid rätt många tillfällen här i riksdagen sökt att i inlägg och motioner utveckla min allmänna syn på rättstrygghetsproblemet — jag har gjort detta i andra kammaren och senast i remissdebattens avsnitt om kriminalpolitiken i denna kammare. Jag skall därför försöka begränsa mig till att anföra endast några synpunkter, särskilt som jag i min interpellation har främst tagit sikte på en viss typ av grov brottslighet, nämligen bankoch postrån. En central ingrediens i min syn på hur den mer direkta och speciella brottsbekämpningen bäst bör bedrivas är att upptäcktsrisken genom bättre resurser på polissidan blir väsentligt större. Polisen gör kanske sin bästa insats bara genom att finnas till. Detta har jag ofta betonat. Polisen måste i varje fall få personalresurser för att i större utsträckning än nu och som en huvuduppgift kunna bedriva även preventiv verksamhet. Under alltför många år har nämligen polisen nästan enbart måst ägna sig åt direkt brottsbeivrande uppgifter.

Jag har slutligen framhållit att det sannolikt skulle löna sig rent samhällsekonomiskt att satsa betydligt mer än nu på polissidan än på vårdoch behandlingssidan, hur angeläget det än är att höja kvaliteten och resurserna på vårdsidan. ”Prevention is better than cure”, säger engelsmännen i sjukvårdspolitiska resonemang. Vi kan också säga att brottsprofylax är bättre än aldrig så skicklig lagföring, straffmätning och verkställighet av påföljder som ger tämligen osäkra och ibland t.o.m. rent negativa resultat. Jag beklagar att mina försök att intressera justitieministern för en forskning om förhållandet mellan kostnaderna för polisresurser å ena sidan och de samhällsekonomiska förlusterna genom brottsligheten å andra sidan hittills inte har vunnit något gensvar. Möjligen beror det på att man kört in sig så hårt på kriminologisk behandlingsforskning, dvs. på de problem som uppkommer då brott redan har begåtts och beivrats.

Man skall givetvis ägna sig åt att göra brottspreventiva framsteg, så långt sådana är möjliga, både inom polisverksamheten och på behandlingsområdet. Att polisresurserna är otillräckliga är ju påtagligt när brottsligheten i nästan alla former stiger och ökningen är kraftig och därtill ihållande inte minst i fråga om den grova brottsligheten. Detta mörka perspektiv går helt enkelt inte att förbise. Alla partier skulle säkert vilja slippa ägna uppmärksamhet åt denna dystra sida av samhällsutvecklingen för att i stället enbart ägna sig åt att med olika samhällsreformer bygga upp det goda samhället. Att komma till rätta med brottslighet och annan asocialitet genom speciella åtgärder inom polisoch rättsväsendets ram får nämligen lätt en negativ, improduktiv färgning över sig, beroende på att de psykologiska effekterna av dessa åtgärder — sannolikt sammanhängande med våra begränsade kunskaper om orsaksfaktorerna — ofta är diskutabla och just — negativa. Kring de kriminalpolitiska frågorna uppstår därför inte sällan en beklaglig polarisering, där man spelar ut allmän social reformvilja mot det rimliga kravet att trygga rättssäkerhet och skydda liv och egendom. På sina håll menar man att de som — åtminstone i nuläget — ställer ett sådant krav just inte alls skulle vara intresserade av att förändra sådana samhällsförhållanden som kan visas klart medverka till ökad brottslighet, och sådana förhållanden finns självfallet. Samhällsreformatorer spelas ut mot samhällsbevarare eller samhällsförsvarare. Tyvärr visar, herr talman, erfarenheten att brottsligheten inte enbart är en miljöfråga utan också hänger samman med personliga svårigheter med samhällsanpassningen, dessa svårigheter må sedan bedömas eller förklaras såsom sjukliga eller inte, såsom konstitutionella eller på ett eller annat sätt förvärvade. Sådana svårigheter tycks behärska en viss grupp människor i varje samhälle — åtminstone så länge vi inte kommit längre med en mycket tidigt insättande brottsprofylax t.ex. i de tidigaste barnaåren, en aspekt som för närvarande med allt fog är föremål för den kriminologiska forskningens särskilda intresse. Justitieministerns utförliga svar hänvisar endast i begränsad mån till allmänt socialpolitiska reformer såsom medel att bekämpa brottsligheten på kort sikt. Svaret är därför enligt min mening välgörande realistiskt. För att inga missförstånd skall uppkomma vill jag, då jag nu särskilt tar upp polisfrågorna och brottsbekämpningen i mera speciell mening, samtidigt kraftigt understryka vikten och värdet på längre sikt av en aktiv ungdomspolitik, fritidspolitik, bostadspolitik och kulturpolitik såsom led i det allmänt brottsförebyggande arbetet. Det är så mycket mer naturligt för mig att ta upp polisresurserna som jag — såsom jag tidigare sade — i min interpellation särskilt haft i tankarna det på senare år starkt ökade antalet postoch bankrån, dvs. en speciell form av akut och grovt hot mot liv och egendom med påtaglig tendens att öka. I och för sig är det ingen verklig lösning på detta akuta problem att kräva ökad polispersonal. Man måste dock för rättssäkerhetens tryggande och för att skydda liv göra detta ändå. Man säger ofta att polisen på senare år har tillförts väsentligt ökade både personella och materiella resurser. Justitieministern har också starkt framhållit detta i interpellationssvaret. Påståendet är riktigt, men likväl inte ett godtagbart besked, då ju brottsligheten fortsätter att öka och uppklaringsprocenten inte hittills har kunnat nämnvärt påverkas uppåt och alltså inte blivit bättre. Vad beträffar postoch bankrån, dvs. mycket grova och för allmänhet och personal riskabla aktioner, eftersom vapenhot ofta förekommer vid dessa brott, utgjorde de fram till den 13 april i år, då jag väckte min interpellation, 22 stycken och torde ha ökat med ytterligare minst ett par grova brott av denna typ sedan dess. Det betyder att redan i år mer än ett bankeller postrån begåtts per vecka. År 1970 var totalsiffran, enligt uppgifter jag har fått, minst 50, och vi är alltså uppe i siffran 24 för i år. De statistiska uppgifter jag har lämnat i min interpellation avser, såvitt kan bedömas, väpnade bankoch postrån. Siffrorna har jag fått under hand från polisen, och de kan av vissa omständigheter att döma t.o.m. vara för låga. Reservanterna i justitieutskottets betänkande nr 6 säger att personalökningen för polisen enligt regeringens förslag inte ens motsvarar arbetskraftsbortfallet, som inträder den 1 januari 1972 på grund av arbetstidsförkortningen. Det är inte första gången detta påpekande görs då justitiehuvudtiteln behandlas i riksdagen. Liksom flera år tidigare blir det inte någon reell personalförstärkning nu heller. Det vore, herr talman, välgörande om vi slapp diskussioner här i riksdagen och t.ex. mellan polisledningarna och departementet om så uppenbara fakta som dessa och mera kunde ägna oss åt hur vi skall få prioriteringarna tillräckligt stora, dvs. hur vi skall i reell mening få bättre tillgång på personal på polissidan. Vi kunde då också mera resonera om vad justitieministern hänvisar till, nämligen att personalbrist kan kompenseras genom rationaliseringar och organisatoriska förändringar, som nu för övrigt förbereds, och fortsatt överföring av inte utpräglat polisiära uppgifter till annan personal. Sannolikt kan mycket vinnas på sådana vägar. Jag tycker att justitieministern på någon punkt i interpellationssvaret kanske tar ut litet av vinsten på rationaliseringar i förskott, t.ex. vad gäller nyorganisation av Stockholms polisdistrikt. Det heter: ”Antalet vaktdistrikt minskar från 13 till 6. De nya vaktdistrikten kommer att få en sådan organisation att de har möjlighet att utan förstärkningar klara de arbetsuppgifter som normalt förekommer inom området.” Detta är, tycker jag, en litet väl kategorisk utfästelse. Vad menas för övrigt med ”normalt” i detta sammanhang, när brottsligheten, inte minst den grövre, och behovet av t.ex. ambassadbevakning ständigt tycks växa?

På försäkringshåll sammanfattar man i en tidningsartikel de mera påtagliga och för dagen lätt iakttagbara orsakerna till brottslighetens ökning i dagens samhälle på följande sätt. Jag väljer detta tidningscitat därför att ju försäkringsbolagen har — ungefär som polisen — den mycket nära, breda, påtagliga och handgripliga kontakten med brottsskadorna. Man har satt in orsakerna under fem punkter enligt följande. För det första: Narkotikaproblemet skapar brottslighet. Knarkare tvingas till inbrott och stöld för att få pengar till narkotikan. — Det är faktiskt försäkringsbolagen som finansierar narkotikan, eftersom vi får ersätta inbrottsskadorna. För det andra: Det har blivit för lätt att göra inbrott. Portvaktssystemet är på avskrivning och allmänheten vill inte ”lägga sig i”. Det är inte lätt för t.ex. en äldre dam att hindra ett ungdomsgäng som härjar uppe på en vind eller i något annat utrymme. För det tredje: Den yrkesverksamma brottsligheten har ökat. Internationella ligor arbetar med export och import av stulna bilar. Ligorna kalkylerar kallt med risk och förtjänst. Numera stjäls inte bilar enbart för att skjutsa en flicka en lördagskväll. För det fjärde: Det är för lätt att sälja stöldgods. Ett ordinärt hem innehåller flera värdefulla saker: TV-apparater, stereoanläggningar, kameror m.m. Dessa är svåra att identifiera och därför lätta att sälja. Och för det femte: Polisens resurser är otillräckliga. Den hinner inte utreda alla brott. Allt fler lagöverträdelser blir därför aldrig beivrade. Detta medför en ökad frestelse att begå stölder. Det är en ond cirkel som kan göra hyggliga människor till brottslingar. Den sista synpunkten finns, tycker jag, uttryckt med nästan samma ord i justitieministerns svar på min interpellation. Man slutar alltså de fem punkterna med vad jag tidigare berört, nämligen polisbristen.

Även om jag är medveten om att man inte — jag har sagt det förut — löser de stora problem vi här uppehåller oss vid enbart med tillskott av ytterligare några hundra polistjänster, kan jag i dagens läge inte göra annat än ställa mig bakom reservationen under punkten 8 i justitieutskottets betänkande nr 5. Jag yrkar alltså bifall till denna reservation. Jag vill, herr talman, gärna till sist ställa en direkt fråga till justitieministern. I organisationsplanerna på längre sikt ingår att inrikta polisverksamheten mera på den grova brottsligheten, och det tycker jag är riktigt.

Herr talman! Även jag ber att få tacka justitieministern för det svar som i dag avgivits på min enkla fråga och herr Wiklunds i Stockholm interpellation.

Jag skall inte upprepa detta men vill ändå göra några randanmärkningar till svaret. Jag föreställer mig att vanliga människor — och jag räknar mig själv dit — reagerar ganska hårt mot den här utvecklingen i vårt land, som alltid har betecknats som ett rättssamhälle. Rättssamhällets uppgift måste ju vara att skydda medborgarna till liv och lem och egendom, och när samhället inte kan klara den uppgiften frågar sig människor vart vi är på väg — om vi är på väg bort från rättssamhället. Och det är allvarligt. I Stockholm ökade brottsligheten från 83 000 brott 1969 till 105 000 1970. Det var en ökning med 22000 brott eller 26 procent, och ökningen har fortsatt i något snabbare takt under de månader i år som har gått. Om man räknar behovet av personal hos kriminalpolisen i förhållande till den personal man tidigare har haft där, så skulle ökningen av brott under 1970 ha motiverat 38 nya tjänster. Man fick en. Detta gör naturligtvis att personalsituationen hos Stockholmskriminalen är utomordentligt besvärlig. Av tio rotelchefer är för närvarande tre långtidssjuka på grund av överansträngning, och man tvingas bedriva verksamheten på sparlåga. Situationen är sådan att det omdöme som förekom i pressen i samband med kriminalpolischefens larmrapport är motiverat; man sade där att brottsbekämpningen i Stockholm hotar att bryta samman. I interpellationssvaret berör justitieministern en hel rad frågor. Bl. a. erinrar han om vad som gjorts i fråga om polisens upprustning. Det är givetvis bra i och för sig att man har skaffat mer materiel och teknisk utrustning. Justitieministern säger att kostnaderna under en femårsperiod har fördubblats. Men verkligheten säger att det inte räcker. Eller också är vi inne på fel väg. Vidare nämner justitieministern en rad orsaker till den ökande brottsligheten, bl.a. det hårda tempot i arbetslivet. Jag vill inte bestrida att det kan ha betydelse. Men å andra sidan kan jag inte undgå att göra den reflexionen att narkotikabrottslingarna och en hel rad av de dagdrivare som uppträder på Stockholms gator och torg och bland vilka brottsligheten är mycket hög näppeligen kan vara särskilt besvärade av något hårt arbetstempo; mig veterligen arbetar de inte alls. Sedan talar statsrådet också om olika åtgärder för att förebygga brottslig verksamhet, och det är intressant. Säkerligen är också en hel del av de uppslag som prövas av värde. Men justitieministern säger inte ett ord om att det kan finnas ett samband med bristen på fostran av de unga människorna här i landet. Vi får ju inte ens använda ordet fostran i grundskolans läroplaner. Barn och ungdomar skall inte fostras, och då går det naturligtvis lätt på sned om de inte får lära sig ens de enklaste normer för hur man skall uppträda i samhället i relationerna till andra människor. Givetvis finns det också andra orsaker till den ökade brottsligheten än de som justitieministern nämnt och som jag här har kommenterat. När knappt en fjärdedel av alla brott klaras upp, när chansen att klara sig om man begår ett brott alltså är tre mot ett, när tre bovar av fyra går fria, så skapar det lätt en uppfattning hos svaga själar att brott lönar sig. Och då är vi inne i den onda cirkel som herr Wiklund i Stockholm talade om. Jag tror också att den slapphet varmed man i massmedierna ofta ser på och kommenterar brottsligheten är en bidragande orsak till att människor i vårt land, kanske också i världen i övrigt, får minskad respekt för lagarna och en ökad benägenhet att begå brott. Jag såg häromdagen ett TV-program, där man intervjuade en intern. Man bagatelliserade hans brott och sade att det var ju beklämmande att han hade kommit in på brottets bana på grund av en sådan obetydlig förseelse som att ha stulit en moped. Man kanske kan tycka att det brottet inte är så märkvärdigt, men för den människa från vilken vederbörande stal mopeden — och det är ju den människan som bedömer det s.k. rättssamhällets sätt att fungera — är det en mycket väsentlig sak att bli frånstulen den moped som han med vissa uppoffringar har skaffat sig. Vi får därför inte slå oss till ro med den situation som råder och med de åtgärder som justitieministern säger sig vilja vidta, utan vi måste angripa detta problem från roten, vi måste se till att den onda cirkeln bryts, vi måste göra klart för presumtiva brottslingar att brott inte får löna sig.

Herr talman! Herr Wiklund i Stockholm frågade om polisen har möjlighet att göra en omdisponering av resurserna och inrikta dem mot befarade bankoch postrån såsom man tidigare har gjort när det gällt narkotikan. Det är väl klart, herr Wiklund, att polisen gör vad den kan på detta område och försöker att använda tillgängliga resurser på det mest rationella sättet. Men jag fruktar att en storsatsning av den typ som herr Wiklund berörde knappast skulle vara meningsfull här på samma sätt som satsningen när det gällde narkotikabrottsligheten var. Jag skall inte — utöver vad jag har gjort i interpellationssvaret — fördjupa mig i frågan om polisresurserna. Det räcker att erinra om att polisen fått 3 000 nya tjänster sedan förstatligandet och om att en omorganisation pågår som vi väntar oss mycket av. Vi kan naturligtvis diskutera om det behövs ytterligare 300 polistjänster, som man har föreslagit i en reservation, eller dubbelt så många, eller tre gånger så många, eller fyra gånger så många. Det måste ju ändå göras en avvägning, det måste finnas en gräns för vad vi kan göra på detta område i förhållande till de satsningar som görs på andra områden inom samhällslivet. Det är ändå en betydande satsning vi har föreslagit i årets statsverksproposition, om man jämför med vad som har kunnat satsas på att tillföra andra områden personal. Jag tror inte heller att man bör låta de påståenden rörande uppklaringsprocenten som ofta görs i debatten stå oemotsagda. De beror i allmänhet på att man inte läser tabellerna ordentligt. Jag hörde nu senast herr Turesson säga att uppklaringsprocenten skulle vara 25 procent eller något sådant. Jag vet inte vad han avser med den siffran, vilken typ av brott han syftar på eller varifrån han har hämtat den. Det finns ju i statsverkspropositionen vissa uppgifter om detta, och där kan man finna att det finns någonting som kallats för uppklaringsprocent, som för samtliga brott som kommit till polisens kännedom är omkring 30 till 33 procent. Den siffran är givetvis i och för sig riktig, men den ger inte sanningen, av det enkla skälet att den avser under året uppklarade brott i relation till de brott som har anmälts samma år. Brott som klarats upp senare inräknas alltså inte. Vidare ger siffran inte heller någon uppfattning om uppklaringsprocenten i fråga om den typ av brott som av naturliga skäl tilldrar sig störst uppmärksamhet, nämligen våldsbrotten, framför allt de grövre våldsbrotten. Det är ju mord, dråp och grov misshandel som vi måste ha skydd emot.

I varje fall ligger uppklaringsprocenten för dessa våldsbrott på över 60 procent, medan vi däremot — det skall jag gärna erkänna — för checkbedrägerier, snatterier och sådana brottstyper har en uppklaringsprocent som kanske ligger betydligt under 30 procent; den ligger i vissa fall ända nere vid 10 procent. Men det är ju rimligt att polisen sätter in sina ansträngningar på dessa grövre brott. Svaret på dessa frågor är alltså — jag har i viss mån redan gett det — att vi när det gäller brott av typen butikssnatterier och checkbedrägerier nu har fått ett förslag från en statlig utredning om att vi bör överväga att befria polisen och domstolarna från att ta hand om dessa brott. Därmed har vi inte på något sätt sagt — det vill jag mycket starkt understryka — att samhället skulle upphöra att reagera på sådana brott. Jag menar alltså inte att samhället skall underlåta att reagera om någon snattar t.ex. en burk kaviar. Men man bör fråga sig, om vi har vårt polisväsende och rättsväsende för att ta hand om den typen av brottslighet. Vi anser att det när det gäller sådana brott finns andra möjligheter för samhället till en lämplig och adekvat reaktion.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för det kompletterande svaret. Jag avsåg självfallet inte en så stor satsning som när det gäller narkotikabekämpningen. Jag drog bara parallellen att man i fråga om narkotikabrottsligheten gjorde en omdisposition och därav fick ett påtagligt och snabbt resultat. Jag tycker att det är ett utmärkt belägg för att man genom en koncentrerad polisinsats kan komma till rätta med en viss typ av brottslighet — eller i varje fall påtagligt tränga den tillbaka. Man är tydligen också i departementets planering inne på att det skall finnas möjlighet till snabba omdisponeringar, allteftersom brottsligheten visar ökning t.ex. i viss del av landet eller när det gäller en viss typ av brottslighet. Jag brukar för min del inte ofta tala om ”uppklaringsprocent”. Jag tycker att det är bättre att tala om upptäcktsrisken, eftersom man då mer associerar med preventionen, förebyggandet. Man tänker då mera på att nå en effekt på ett stadium innan ett brott har begåtts. Polisen kan öka upptäcktsrisken, om den har tillräckligt med personal. Visst kan jag medge att regeringen i år gjort en ganska stor satsning när det gäller ökningen av polispersonalen, om man jämför med andra områden. Men ett faktum är fortfarande att arbetskraftsbortfallet på grund av arbetstidsförkortningen äter upp denna personalökning. Vi anser att man borde komma ett litet stycke därutöver. Jag medger att det inte blir något stort stycke, om polisen får 300 man ytterligare. Jag tror att vi måste gå mycket längre, men det får naturligtvis bli en sak på litet längre sikt.
Herr talman! Eftersom justitieministern berörde uppklaringsprocenten, som även jag snuddade vid, och gjorde det på ett sätt som om han ville göra gällande att jag hade sagt någonting som var felaktigt och inte ägde samband med verkligheten, vill jag gärna säga att den siffra jag nämnde — 25 procent, alltså ett brott av fyra klaras upp — hänför sig till Stockholm. Vi kan ju säga att det om inte annat är ett uttryck för de otillräckliga resurser som kriminalpolisen i Stockholm har i förhållande till den brottsliga verksamhetens omfattning. Brott som klaras upp året efter det de har begåtts räknas in i statistiken för det år då de klaras upp; de faller således inte på något sätt utanför statistiken. Rent matematiskt och statistiskt jämnar det därför ut sig. Man kan inte säga att det är någonting som ger en felaktig statistik. Slutligen vore det naturligtvis intressant att veta hur samhället skall reagera mot småbrott av den typ justitieministern nämnde, exempelvis stöld av en kaviarburk.
Herr talman! Även om herr Turessons statistik hänför sig till Stockholm och det skulle vara så att bara ett brott av fyra blir upptäckt, gäller ju min invändning i alla fall; i statistiken ingår ju då också den där kaviartuben och alla checkbedrägerier, som sannerligen har dragit ned statistiken i allra högsta grad. Men låt oss inte tvista om det. Jag vill bara än en gång framhålla att vad som är positivt i detta ju är att uppklaringsprocenten i fråga om de allvarliga grövre brotten i själva verket är, får man säga, mycket hög, när man kommer upp till siffror på mellan 60 och 80 procent. Jag skulle egentligen svara på herr Turessons fråga om vilken samhällsreaktion vi skall ha, om vi nu skall avkriminalisera en hel rad av sådana här relativt obetydliga brott mot brottsbalken. Det har ju framlagts förslag om detta från brottsmålsutredningen, som nyligen har överlämnat förslaget om avkriminalisering av butikssnatterierna.

Vi tror att det skall finnas möjligheter att med stöd och hjälp av andra samhällsorgan kunna göra detta på ett bättre sätt än genom att de ”släpas inför domstol” för ett litet butikssnatteri med all den uppståndelse, offentlighet och kanske för den enskilde ganska obehagliga psykiska press det kan medföra.

Herr talman! Det måste självfallet vara en källa till glädje för oss, som har brottats med de här frågorna i justitieutskmttet, att notera att dessa frågor har rönt intresse och aktivitet också från andra kolleger utanför utskottets väggar. Möjligen kan man tycka att det är litet beklagligt att, när utskottsledamöterna nu äntligen tar till orda, debatten i viss mån har förlorat sin bouquet. Jag skall, herr talman, försöka begränsa mig mycket hårt i detta anförande, dels med hänvisning till vad jag i mitt tidigare anförande sagt, dels med hänvisning till den debatt som alldeles nyss har ägt rum i anledning av interpellationerna. Jag vill under denna punkt framhålla att det i rikspolisstyrelsens petita hävdades att det inte vore möjligt att med nuvarande resurser ge den enskilde medborgaren ett tillfredsställande skydd till person och egendom. Det var mot den bakgrunden som man begärde 800 nya polistjänster. Sedan den tiden, då rikspolisstyrelsens petita framlades, har utvecklingen obestridligen blivit försämrad. Vi har i den reservation vid denna punkt som finns fogad till betänkandet gjort en sammanfattning av detta och konstaterar, exempelvis när det gäller tunnelbanan i Stockholm, att det finns allvarliga krav från de ansvarigas sida på en kraftig förstärkning av de polisiära insatserna. Vi konstaterar också att våldsmentaliteten har tagit sig nya uttryck i ökat antal bankoch postrån — något som också herr Wiklund i Stockholm var inne på tidigare — och att de terrordåd med internationell anknytning som vi nu, i de yttersta av dessa dagar, har upplevt också ställer krav på ökade polisiära insatser. Vi skulle önska att inte endast reaktionerna från utlandet gör att man inom justitiedepartementet vidtar snabba och effektiva åtgärder, utan att också synpunkter och önskemål från oss på hemmaplan — i riksdagen och bland medborgarna i det här landet — kan påverka departementet i dess ställningstaganden i dessa viktiga frågor. Vi har slutligen nämnt läget på narkotikafronten, som jag tidigare var inne på; jag vill bara återigen understryka att detta är en fråga som vi måste ta itu med på ett effektivt sätt — annars får vi aldrig någon ordentlig lösning på problemet med den totala brottsligheten. Jag vill också med tillfredsställelse notera att herr statsrådet i sin huvudtitel har gått vidare på tanken att bygga ut TV-övervakningen. Detta är ju en sak som varit föremål för livlig debatt, inte minst under valrörelsen, men jag konstaterar nu med glädje att herr statsrådet delar den uppfattning vi inom moderata samlingspartiet hyser, att detta är en rimlig väg att gå och att man bör ha TV-övervakning på särskilt utsatta platser. Herr statsrådet var i sin debatt med herr Wiklund inne på frågan om uppklaringsprocenten av begångna brott. Det är klart att man kan bryta ner statistik på olika sätt. När det gäller tillgreppsbrotten, kan konstateras att inte mindre än 80 procent av dem förblir ouppklarade. Samtidigt noteras att man hela tiden talar om antalet anmälda brott och att, som jag sade tidigare, det s.k. mörkertalet torde vara betydande. Självklart är också att man får utgå från att brottsligheten ökar i samma mån som riskerna för upptäckt minskar; detta var också herr Wiklund inne på. Därför är ett tillräckligt antal poliser en spärr emot en utökning av brottsligheten. Om den som tänker begå ett brott kan påräkna risk för upptäkt är det klart att motståndet mot eller det avhållande momentet mot att begå brottet blir större. Reservanterna i utskottet har stannat för den bedömningen, att vi åtminstone måste se till att det blir något nettotillskott till polisens resurser. Nu sägs det i utskottets utlåtande — och detsamma har också herr statsrådet sagt här tidigare — att förslaget från departementets sida innebär en stark prioritering av polisens resurser. Vi reservanter bestrider detta påstående. Jag skulle vilja säga att om man tar hänsyn till den arbetstidsförkortning som vi har genomfört successivt under de senare åren har vi inget nettotillskott utan tvärtom en minuspost. Den 1 januari 1968 fick vi en förkortning av arbetstiden från 45 till 42,5 timmar som rent matematiskt slukade 450 helårstjänster. Den 1 januari 1970 fick vissa grupper polismän inskränkt arbetstid från 42,5 timmar till 40 timmar, vilket motsvarar ett bortfall på 100 helårstjänster. Det betyder att det återstående tillskottet under fyraårsperioden från budgetåret 1967 72 innebär bara ett tillskott på 700 tjänster, alltså 1 250 polismanstjänster minus de här 550 tjänsterna. Enligt vad jag och de sakkunniga bedömare som jag har haft tillfälle att kontakta förstår motsvarar en ökning med 400 polistjänster icke den brottsutveckling som vi har upplevt, utan vi har här en minussiffra. Då säger man: Men nu föreslår ändå statsrådet en förstärkning med 400 polistjänster. Det måtte väl ändå vara något! Vi befinner oss emellertid åter i dag i det läget att vi kommer att få en arbetstidsförkortning, som rent matematiskt slukar över 600 polismanstjänster. Här har vi alltså ett minus på 200 tjänster. Mot den bakgrunden måste jag självfallet, herr talman, säga, att det förslag som de borgerliga representanterna i utskottet enats om, en förstärkning med 325 tjänster, i och för sig inte är vad man skulle önska sig. Men vi menar att man någon gång måste bryta den nedåtgående kurvan. Någon gång måste man börja med att successivt verkligen förstärka polisens resurser, och det vi föreslår är således ett nettotillskott. Beträffande påståendet att utgifterna under de senaste fem åren skulle ha fördubblats vill jag säga att också detta är en sanning med mycket stor modifikation. Det totala anslagsbeloppet för budgetåret 1965/66 var 535 miljoner. Men om man avräknar bidragen till kommunerna, som utbetalades för sista gången under det budgetåret, kvarstår av den siffran bara 473 miljoner. Anslaget för budgetåret 1970 70 men som tidigare inte redovisats under detta anslag. Kvar blir endast 823 miljoner. Om man sedan tar hänsyn till penningvärdeförsämringen, som bör beräknas till 20 procent för den här tiden, kvarstår endast 658 miljoner. Då blir ökningen inte en fördubbling utan mindre än 40 procent. Herr talman! Den här utläggningen är kanske lite tröttande, men jag har med siffror velat belysa att vi bör ta uppgiften om en fördubbling av anslaget med en stor nypa salt och konstatera att ökningen vid en riktig matematisk beräkning inte ens uppgår till 40 procent. Jämför man denna ökning med brottsutvecklingen, förstår man att satsningen från justitiedepartementets sida inte varit tillfredsställande. Det är heller inte tillfredsställande att Stockholmspolisen nu inte längre inom preskriptionstiden hinner utreda ens rätt grava brott där gärningsmannen är känd. Man får finna sig i att t.o.m. sådana brott blir preskriberade, trots att man vet vem gärningsmannen är. Detta är allvarligt. Egentligen skulle jag väl inte kommentera statsrådets interpellationssvar, men jag vill ändå göra det på ett avsnitt, där interpellanten själv inte har några synpunkter. Herr statsrådet sade: ”Det moderna industrisamhällets utveckling understryker nödvändigheten att angripa sociala brister och orättvisor.” Ja, det kan vara riktigt. Men jag sätter ett stort frågetecken för att statsrådet för in den diskussionen när vi talar om brottsbekämpning. Jag känner igen formuleringen från det anförande som statsminister Palme höll i en interpellationsdebatt för ett år sedan med herr Hedlund. Skulle det vara så att social ofärd är lika med ökad brottslighet, då har vi inte haft en välfärdsregering här i landet. Eftersom brottsligheten i synnerhet under den senare tiden har ökat så kolossalt, måste det vara något fel på regeringens sociala välfärdspolitik. Eller också stämmer inte det resonemang som förs, och jag tror mera på den senare förklaringen. Herr talman! Kanske borde jag gjort det något tidigare men låt mig få konstatera att den belastning under vilken poliserna arbetar i sin yrkesutövning inte blir mindre av att de tvingas att i så stor utsträckning tjänstgöra på övertid. Vi har konstaterat att 2,1 miljoner övertidstimmar fullgjordes förra året. Det kostar 49 miljoner kronor och motsvarar 1 000 polismän. Av dessa 2,1 miljoner övertidstimmar hänför sig inte mindre än 125 000 till de narkotikabekämpande enheterna. Herr talman! Vi har alltså från den borgerliga sidan markerat att den trend som har varit måste vända, vi måste få ett nettotillskott av polismän. Det är det vi för fram i vår reservation under punkten 8. Till den synpunkten hör självfallet också logiskt en förstärkning av anslagen till motorfordon och till utrustning som är upptagna under punkterna 9 och 13. Jag vill, herr talman, med detta yrka bifall till reservationen 2 vid punkten 8.

Herr talman! I det avsnitt som vi nu behandlar, polisväsendets lokala organisation, föreligger två reservationer som är gemensamma för folkpartiets, centerns och moderata samlingspartiets ledamöter i justitieutskottet. Fru Kristensson har redovisat motiven för reservationerna, och jag kan därför här begränsa mig till en del kompletterande synpunkter. Vi har hört flera gånger i dag och vi vet sedan länge att brottsligheten oavbrutet har ökat under hela 1960-talet. Det väckte därför en del uppmärksamhet när brottsligheten de tre första kvartalen år 1969 visade en minskning eller åtminstone en stagnation — siffrorna är ju ännu endast preliminära — men de förhoppningar som då väcktes byttes i besvikelse när siffrorna för det sista kvartalet år 1969 och för år 1970 i stället visade en osedvanligt stor ökning av brottsligheten. Man har diskuterat orsaken till fenomenet med minskningen eller stagnationen av brottsligheten de tre första kvartalen år 1969. Vi är väl nu överens om att den väsentliga orsaken var den kampanj mot narkotikabrottsligheten som rikspolisstyrelsen startade i början av år 1969 med en insats av bl.a. 600 polismän. På kort sikt uppnådde man goda resultat. Narkotikalangningen trängdes tillbaka, och med all sannolikhet minskade också rekryteringen till narkotikamissbrukarnas skara vilket inte är minst väsentligt. Härutöver minskade också eller i varje fall stagnerade brottsligheten i allmänhet. Det gällde då främst förmögenhetsbrotten. Orsakssammanhanget är väl rätt klart. När narkotikamissbruket i viss mån trängdes tillbaka minskade också en del av drivkraften för narkotikamissbrukarna att begå förmögenhetsbrott för att på det sättet skaffa medel till inköp av narkotika. Det är verkligen att beklaga att polisens resurser inte räckte till för att fortsätta denna omfattande kampanj mot narkotikalangarna. Man hade inte resurser att fortsätta, och resultatet lät heller inte vänta på sig. Vi vet att brottsligheten därefter fortsatt att stiga extra snabbt. Denna erfarenhet visar klart att en ökning av polisens resurser kan ge resultat i brottsförebyggande syfte. Erfarenheten visar också att det måste vara fråga om långsiktiga, personalkrävande åtgärder. Slutsatsen kan inte bli annan än att det är nödvändigt att öka polisväsendets resurser i sådan grad att det på ett tillfredsställande sätt kan fylla de uppgifter som samhället har lagt på det. Nu har ju brottsligheten nått en sådan omfattning — det tycker jag vi kan vara överens om — att det är nödvändigt att samhället äntligen samlar sig till motåtgärder som ger resultat. Bland dessa åtgärder är en viktig faktor just en ökning av polisens resurser för brottsbekämpning och brottsförebyggande verksamhet. Jag frågar mig ibland om man inte, som herr Wiklund i Stockholm framhöll, också skulle beakta de rent samhällsekonomiska aspekterna. De brott som begås vållar inte bara andra människor lidande, de är också en samhällsekonomisk belastning av stora mått. Det kan väl hända att finansdepartementet vid de överläggningar som föregår budgeten skulle vara mera lyhört för sådana här ekonomiska överväganden, som ju tillhör det departementets specialområde. En gemensam beredning mellan justitiedepartementet och finansdepartementet, där man gjorde en kalkyl på vad det kostar att ha denna brottslighet i förhållande till vad det skulle kosta att möta den med adekvata och resultatgivande åtgärder, kanske skulle kunna ge en annan utdelning i budgeten. Man kan en smula drastiskt illustrera våra åtgärder mot brottsligheten med en bild av en eldsvåda som sprider sig från den ena byggnaden till den andra. Man sätter in ett antal brandsoldater med vattenslangar men alltför få för att hindra spridningen av elden. Visst gör vi en hel del. Vi skaffar fram slangar och brandsoldater. Det är bara det att vi gör det inte i sådan omfattning att vi kan hindra branden från att fortsätta att sprida sig. Ett sådant förfarande kan inte betecknas som särskilt rationellt. Var och en skulle säga att ni måste väl ändå se till att skapa fram resurser så att ni åtminstone stoppar brandens utbredning för att till sist få den släckt. Men när det gäller brottsbekämpningen är sådana resonemang tydligen inte aktuella. I varje fall ger de inte utslag i samhällets åtgärder, ty det är att märka att vi under tio år och mer har hört från regeringens sida vilka åtgärder man vidtar. Visst vidtar man en hel del åtgärder, men eftersom brottsligheten fortsätter att öka kan det enkelt konstateras att åtgärderna är otillräckliga. Dessutom är polisens arbetsbelastning och arbetsförhållanden sådana att det är rent otillständigt att en arbetsgivare utnyttjar en grupp på detta sätt utan att vidta resoluta åtgärder för att ge den erforderliga resurser. Det har talats här om övertidsarbetet, och justitieministern är också medveten om den stora sjukskrivning som förekommer bland polismännen efter betydande övertidsarbete. Ett exempel till som visar att en insats i polispersonal kan ha betydelse just för brottsförebyggandet, som kanske är ännu viktigare än brottsbekämpandet, är de försök med omfattande trafikövervakning som gjordes och där resultatet kom i form av sparade människoliv, i form av sparade svåra personskador. Jag tycker att det också är en faktor som man måste ta hänsyn till. När justitieministern säger att man har satsat mycket personellt och även i andra avseenden på polisväsendet så är det riktigt. Men i förhållande till ambitionsnivån, som lägst bör vara att motverka ökningen av brottsligheten — medan en höjd ambitionsnivå bör vara att minska brottsligheten till rimlig omfattning — så har ändå satsningen uppenbarligen varit för liten, år efter år. Därför är det inte godtagbart att hänvisa till vad man har gjort. Man måste också visa att vad man gjort har lett till ett godtagbart resultat. Och har det visat sig år efter år att det inte gör det, måste regeringen komma med förslag som åtminstone har utsikt att ge det åsyftade resultatet. Om vi räknar med arbetstidsförkortningarna som har skett efter förstatligandet av polisväsendet och om vi till detta lägger ökningen av antalet brott och mot detta sätter den ganska begränsade ökningen av polisväsendet, då är det i realiteten en allt mindre satsning som gjorts mot brottsbekämpningen på polisväsendets område. Vi tror givetvis inte att de ytterligare något mer än 300 polismanstjänster som vi föreslår löser problemet, men vi har flera år i rad ansett att utbyggnaden måste ske i hastigare takt än regeringen föreslår, och det är den ståndpunkten vi vidhåller. Vi kan inte ta igen allt med en gång, men den uppfattning vi år efter år har givit uttryck för är att utbyggnadstakten i fråga om polisväsendets resurser är oroande långsam. Det är därför som vi även i år återkommer med en reservation om ökade anslag till polisväsendet. Jag ber, herr talman, med dessa ord, eftersom vi nu endast får ställa yrkanden beträffande punkten 8, att få yrka bifall till reservationen 2.

Herr talman! Jag vill i likhet med fru Kristensson säga att det gläder oss inom utskottet att det är så många utanför utskottet som är intresserade av de här frågorna. Den här debatten har kanske, som det har framhållits, fått en något sned inriktning genom att den i stort sett kom att föras i anslutning till interpellationssvaret. Jag skall i alla fall försöka att på något sätt komplettera det som har sagts här och försvara den inställning vi har inom centerpartiet. Vi har väckt en partimotion, nr 328, där vi yrkat på ytterligare 225 polismanstjänster för den lokala polisorganisationen. Det var väl närmast det budgetpolitiska läget som avhöll oss från att då gå längre. Emellertid har ju sedan motionstidens utgång i januari månad i år rikspolisstyrelsens preliminära statistik för 1970 blivit känd. Enligt vad statsrådet Geijer sade för en stund sedan har antalet brott ökat med 18,8 procent, medan rikspolisstyrelsen uppgav 17,9 procent. Jag vet inte vilket som är det rätta. Ökningen skulle i alla fall totalt röra sig om mellan 80 000 och 81 000 brott. Det totala antalet brottsbalkbrott är enligt rikspolisstyrelsens uppgifter exakt 532 021. De grova brotten har ju ökat mest, och det har framhållits tidigare. Jag skall bara nämna att antalet kassaskåpsbrott ökade med 52,8 procent, grova rån med användande av skjutvapen med 68,4 procent och checkbrott med 51,2 procent. Det är sant att det också finns glädjeämnen: narkotikabrotten — de kända, får man väl säga — har minskat med 31,1 procent liksom förfalskningsbrotten med 47,4 procent. Det finns i alla fall någon glädjande statistik. Fallen av grov misshandel har också minskat med 80 eller 6,3 procent, men detta uppvägs av att den ringa misshandeln har ökat med ungefär samma siffror.

Vi har alltså anslutit oss till den gemensamma borgerliga reservationen på denna punkt. Om man ser på fördelningen av den totala ökningen, om reservationen skulle bifallas, dvs. de i propositionen föreslagna 400 och därtill de nämnda 325 tjänsterna, på de 119 polisdistrikten finner man, att det blir i genomsnitt sex tjänster per distrikt. Det innebär — åtminstone med den fördelningsprincip som angivits av rikspolisstyrelsen och även av Kungl. Maj:t — att åtskilliga distrikt inte kommer att få en enda mans polisförstärkning. Trots detta genomförs en arbetstidsförkortning, och den måste på något sätt kompenseras. De tjänster som nu finns och de som är äskade skall i stort sett användas för trafikövervakning, för utredningsarbete, för yttre övervakning och för spaning. Statsrådet Geijer tog själv upp omorganisationen i sitt interpellationssvar. Personligen hoppas jag att den skall leda till att en del redan befintliga tjänster skall kunna frigöras för rent polisiära uppgifter. Hade inte denna omorganisation gjorts, så torde antalet nya tjänster ha behövt vara mycket större. En fråga som kan tas upp här är behovet av ökad hastighetsövervakning på vägarna, när bashastigheten sänks till 70 kilometer i timmen. Varifrån skall man ta den personalen? Rikspolisstyrelsen har varit tyst när det gäller sänkningen av bashastigheten, och det har tolkats så att rikspolisstyrelsen varit motståndare till sänkningen. Det är väl förståeligt med hänsyn till det rådande personalläget. Hur blir det för övrigt med laglydnaden, om en någorlunda effektiv övervakning inte kan ske? Jag hade velat fråga statsrådet Geijer, men han är inte närvarande nu, om detta spörsmål har penetrerats mellan justitiedepartementet och kommunikationsdepartementet, innan frågan om bashastigheten avgjordes. Och hur har man i så fall sett på det problemet? En annan fråga, som har ventilerats tidigare i dag, är förhållandet polis—allmänhet. Jag skulle vilja säga att där har man faktiskt lyckats åstadkomma en betydande förbättring genom det arbete som utförts under ett antal år med brottsförebyggande verksamhet i skolorna plus den trafikundervisning som letts av polismän. Trafikundervisningen har i huvudsak bedrivits av lärarna, men polismän har kommit till skolorna och uppträtt i uniform inför eleverna. Det har skapats ett mycket gott förhållande där, som nog är av mycket större betydelse än vad vi i förstone tror. Det finns hem med en viss negativ inställning till polismännen och till polisverksamheten över huvud taget. Nu kommer eleverna hem från skolan och har haft en personlig kontakt med polismän och fått en annan bild än den som kanske har tecknats i hemmen — givetvis inte i alla hem men i vissa. Därför är denna kontakt mellan eleverna och polismännen mycket värdefull. Det är bara synd att polispersonalen inte räcker till för detta utan kan stå till förfogande i betydligt mindre omfattning än vad som erfordras. Jag tycker inte att man bara skall vara negativ. I sådana här debatter drar man gärna fram det mest negativa, men man får ju ändå erkänna att det, som statsrådet har sagt, har skett betydande förbättringar sedan staten övertog huvudmannaskapet för polisväsendet. 3 000 tjänster är ju bra, även om det inte är tillräckligt — det måste man i alla fall konstatera. Att det måste göras en avvägning av resurserna är fullt förklarligt, och det har jag full förståelse för. Men resurserna är ändå, som sagt, för små. Med säkerhet kommer det senare i debatten att nämnas någonting om rekryteringen och att de äskanden som vi nu gör inte kommer att kunna klaras rekryteringsmässigt. Det är mycket möjligt att förhållandet är så, eftersom rekryteringen just nu är besvärlig; det är vi fullt medvetna om. Men här är det fråga om löneförhandlingar som ändå bör kunna ge så pass mycket till rekryteringstjänsterna och till befordringstjänsterna så att polisyrket blir mera attraktivt. Då kanske de kvalificerade sökandena kommer. Ni skall väl inte se alltför negativt och pessimistiskt på detta. Att vi måste ha mera folk tyder också, som nämnts, övertiden på. Den är ytterligt pressande för polismännen i dag. Sedan skulle jag vilja säga något om polisbåtarna. Jag har väckt en motion i den frågan i år liksom förra året, och det är bara att konstatera att utskottet gjort en ganska välvillig skrivning, som också jag anslutit mig till. Utskottet har talat om omdisponering av båtar från andra polisdistrikt till de distrikt som nu är utan. Jag tänker då på ostkusten; från Nyköping—Oxelösund ända till Karlskrona finns inte en enda polisbåt, vilket innebär att Östgötaskärgården, Arkösunds och Tjusts skärgårdar, Västerviks skärgård och hela Kalmarsund inte har någon som helst polisbevakning per båt. Jag kommer inte att yrka bifall till min motion, men jag hoppas att utskottets skrivning resulterar i att i varje fall periodvis en omdisponering kan ske av båtarna så att även ostkusten söder om Nyköping och ner till Karlskrona någon gång kan få bevakning. Därmed, herr talman, skall jag inte uppehålla tiden längre utan ber att få yrka bifall till reservationen 2 i utskottets betänkande nr 5, som vi just nu behandlar.

Herr talman! Debatten här i kammaren har hitintills i dag rört sig om polisväsendet även vad gäller svaret på interpellationen och frågan. Helt naturligt är det så att åtskilliga av de saker som jag från början hade tänkt framföra redan har blivit omnämnda, och därför finns det inte någon anledning för mig att återkomma till dem. Jag hoppas att jag till fromma för kammarens tidsprogram skall kunna undvika att gå tillbaka till sådana saker som redan diskuterats. Jag vill faktiskt anknyta till vad herr Petersson i Röstånga sade i ett anförande på förmiddagen. Han sade ungefär att det inte bara är här hemma hos oss som vi har problem med brottsligheten, utan det är någonting som finns också på andra håll i världen, och vi kan säkert förena oss och tillägga — tyvärr. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi kommer ihåg att så är fallet. Det gör inte saken bättre i och för sig för oss, och vi skall inte heller falla tillbaka på detta och underlåta att vidtaga åtgärder. Men jag tror det är av största vikt att vi kommer ihåg att vi är knutna till ett skeende, som har motsvarigheter i andra länder. Jag anser att det är fel att måla ut förhållandena så som om vi vore brottslighetens hemort i världen. Jag tror att det skadar hela debatten om vi gör på det viset — vi snedvrider den. Man har här också försökt att — i varje fall i någon mån — analysera orsakerna till att vi har kommit i detta läge. Justitieministern berörde dem i sitt interpellationssvar, och jag vill i anslutning till det ta upp ett par aspekter. Vårt samhälle ser annorlunda ut i dag än det gjorde förr. Vi har varuhus, massor med bilar och mycket annat — för att inte tala om checklönesystemet. Innan allt detta fanns, fanns inte heller möjligheterna att därigenom bli inlockad på brottets väg t.ex. med småsnatterier, checkbedrägerier etc. Kanske inte alla här i kammaren men några eller t.o.m. ganska många har säkert i sin ungdom varit med om att ”nalla” ett äpple eller ett päron i grannens trädgård. Det är också snatteri. Man kanske inte tog så hårt på det då man gjorde det, men den som i dag ”nallar” ett äpple från en frukthandel eller ett varuhus och blir upptäckt gör sig skyldig till snatteri. Med det har jag inte på något sätt velat försvara snatteriet — jag har velat poängtera vad som har skett i samhället, att det nya samhället i sig självt skapar möjligheter till brott. Därför får vi också en väldig ökning av brottsstatistiken, en ökning som är avskräckande. Statistik över de grövre brotten har redovisats av flera talare. Vi är skrämda inte bara av ökningen av bankoch postrån utan också av våldsbrotten — överfall etc. Jag tror jag vågar säga att vi alla i denna kammare, företrädarna för alla de partier som finns i riksdagen, är överens om att vi för att få ett tryggare samhälle undan för undan måste vidtaga åtgärder för att försöka förbättra förhållandena. Vi var också överens om detta när vi i utskottet behandlade propositionen. Tag t.ex. förslagen till utökning av antalet polistjänster och anslag för detta ändamål nu i år! Det har föreslagits en ökning med 400 polistjänster och 170 andra tjänster samt anslag i förhållande härtill. I utskottet är vi överens om att det skall bli en ökning — det är bara så att en del anser att den är för liten och borde vara större. Det är naturligt att önska sig detta liksom så mycket annat, men som herr Polstam nämnde måste man ta hänsyn till andra omständigheter: Finns det pengar att tillgå? Vi måste prioritera. Jag kan inte underlåta att erinra om att när riksdagen i fjol behandlade frågan om antalet polistjänster fanns det ett yrkande från moderata samlingspartiet om fler polistjänster. Det fanns också ett yrkande framfört i en reservation från centerpartiet och folkpartiet om fler polistjänster. Men det var inte så oändligt många fler som man skulle kunna tro av herr Ernulfs anförande; det rörde sig i mittpartireservationen om 55 å 60 tjänster. Man tillade i reservationen litet försiktigt att man hade önskat sig fler tjänster men att man var tvungen att ta hänsyn till de ekonomiska förhållandena och stanna vid denna ganska begränsade ökning. Så sade man i fjol, och år efter år står vi inför samma val: Hur mycket vågar vi prioritera på detta område och på detta? Hur mycket har vi kvar på andra håll? Det har inte förnekats här att det har skett ökningar av antalet polistjänster sedan staten övertog polisverksamheten. Jag kan mycket lätt gå förbi de sakerna sedan herr Polstam har yttrat sig. Herr Polstam är fackman på detta område — han är polisman till yrket — och han har själv talat om att det har skett väsentliga ökningar. Jag förmodar att det för framtiden också kommer att bli ökningar, eftersom jag inte har sett på något ställe i propositionen att utbyggandet av polisen skall stoppas. Jag har fattat det så, att det här är en sak som skall föras vidare och som man skall komma igen med, och det är helt naturligt när det rör sig om en sådan verksamhet som polisens. Jag skulle naturligtvis här kunna redovisa en del sifferuppgifter om polisverksamhetsutveckling efter förstatligandet, men jag tror inte att det är nödvändigt med hänsyn till att sådana uppgifter redan har anförts i denna debatt. Jag vill dock säga ett par ord om rekryteringen, som herr Polstam också var inne på. Vi vet att det har varit svårigheter under det senaste året med rekryteringen. Man fick 300 nya polistjänster för ett år sedan — det gäller alltså det här budgetåret — och det har varit svårt att besätta dem. Jag hoppas innerligt att man skall få fram lämpliga sökande till de tjänsterna och även till de 400 som föreslås i årets proposition och som utskottet har tillstyrkt. Men det finns problem här, och om man ser dessa svårigheter framför sig när det gäller rekryteringen kanske det också finns skäl att avvakta litet grand och inte begära anslag för fler tjänster än vad man i verkligheten kan få fram sökande till. Det finns också en annan sak som kan vålla problem, nämligen utbildningen.

Det är fråga om en väldigt stor och omfattande utbildning, och jag tror att det också av det skälet är av mycket stort värde att vi inte rusar i väg och ökar rekryteringen från det ena budgetåret till det andra med 500 — från 300 till 800. Då kanske vi skapar oss nya problem i stället. Herr talman! Jag ber att få stanna här och yrkar bifall till utskottets hemställan under punkten 8.

Herr talman! Herr Larfors kommenterade mitt yttrande att folkpartiet liksom de andra oppositionspartierna år efter år har begärt högre utbyggnadstakt än vad regeringen har föreslagit därför att vi har ansett det nödvändigt med hänsyn till de uppgifter polisen har att fylla. Han anmärkte på att vi förra året inte begärde fullt så stor ökning i förhållande till regeringens förslag som andra år, och det är riktigt. Förra året förelåg, som jag nämnde i mitt tidigare anförande, glädjande rapporter om att kampanjen mot narkotikabrottsligheten hade lett till resultat i form av minskat antal brott. Med hänsyn till det ekonomiska läget var vi då angelägna om att inte begära större ökning än vad som var nödvändigt — men vi kunde inte godta regeringens förslag då heller, för det var helt otillfredsställande. Utvecklingen sedan dess har väl med all skärpa understrukit angelägenheten — om man inte redan tidigare trodde på den — av att polisen verkligen får resurser att klara de uppgifter som samhället ålägger den. Vi har fått uppleva politiska terrordåd. Vi har kraven på personal för ambassadbevakningen. Vi har de uppmuntrande resultaten av en intensifierad trafikövervakning — i form av sparade människoliv och sparade personskador. Allt detta motiverar verkligen att vi höjer utbyggnadstakten litet mer än vad vi tidigare har gjort. Jag fattar herr Larfors” inlägg som ett ytterligare skäl för reservationen. Det kan hända att vi skulle ha varit litet mer anspråksfulla förra året. Men att vi måste vara det i år tycker jag att erfarenheten med all skärpa har understrukit.

Herr talman! Herr Ernulf talade här om att öka ambitionerna, och det är faktiskt någonting som har skett även från justitieministerns sida i årets statsverksproposition. Det har skett en ökning av antalet begärda tjänster från 300 förra året till 400 i år, och det sker också en ökning av möjligheterna att få polismän frigjorda från annat arbete till rent polisarbete genom att man begär 150 tjänster som inte är polismannatjänster. När man talar om en ökning av ambitionerna skall man inte glömma bort vad som har understrukits av herr Polstam, nämligen den rationaliseringsverksamhet som pågår. Även andra åtgärder vidtas för att öka effektiviteten i polisarbetet. Sverige har t.ex. som det första landet i världen, om jag inte är felunderrättad, tagit ADB i sin tjänst för att underlätta uppdagandet av brott och för användning över huvud taget inom polisverksamheten. Det är också ambitioner som vi skall komma ihåg.

Sådana bedömningar måste vi alltid göra. Mittenpartierna gjorde det i fjol, och utskottsmajoriteten har gjort det i år. Det är bara det jag vill framhålla — att detta hänsynstagande till de ekonomiska möjligheterna, som mittenpartierna ansåg vara riktigt i fjol, inte heller är felaktigt i år.

Herr talman! Herr Larfors påstod att årets budgetförslag i fråga om polisväsendet innebär en höjning av ambitionsnivån. Jag försökte i mitt första anförande påvisa att i själva verket är det tyvärr en sänkt ambitionsnivå vi rör oss med. Varför? Jo, därför att den ökning av antalet tjänster man föreslår i stort sett bara motsvarar arbetstidsförkortningen. Om man därtill lägger att brottsligheten har ökat från det ena året till det andra med 15 å 20 procent, så kan inte de rationaliseringar man talar om ge så stora resultat på ett år att de motsvarar dessa 15 å 20 procent. En sådan ökning av brottsligheten och en i stort sett oförändrad reell personaltillgång ger beklagligtvis som slutresultat en sänkt ambitionsgrad i stället för den höjning som behövs.
Herr talman! Det bör kanske här tilläggas ytterligare en sak så att det blir klart vad reservationen innebär. Man har begärt 325 nya tjänster utöver vad som finns med i propositionen. Men reservanterna säger också att det kan räcka med en ökning med 11,5 miljoner kronor, därför att det i budgeten redan finns anslag för övertidstjänstgöring som skulle tas i anspråk för resterande täckning. I realiteten måste detta innebära att den ökning som föreslås i förhållande till propositionen endast svarar mot drygt 200 nya tjänster.

Herr talman! Jag vill börja med ett par ord om herr Polstams inlägg, där det fanns flera positiva inslag. Herr Polstam påpekade bl.a. vilken betydelse det kan ha att polisen får lov att komma till skolorna och där göra propaganda för polisen och polisens arbete. Jag vill helt instämma i uttalandet om betydelsen av den verksamheten. Vi har haft överläggningar med rikspolischefen om detta, och det finns en mycket positiv inställning där också. Det är emellertid det vanliga, naturligtvis, att det gäller att disponera över knappa personalresurser. Men så långt möjligheter finns vill man försöka att fortsätta med denna synnerligen betydelsefulla uppgift, som ju hos barnen grundlägger en uppfattning om vad polisen är i samhället och vad den betyder. Herr Polstam frågade också om sänkningen på en del vägar av hastighetsgränsen från 90 till 70 km/tim hade föregåtts av överläggningar med kommunikationsdepartementet. Det har givetvis varit sådana överläggningar. Nu vill jag säga att i och för sig kan det inte vara svårare att övervaka hastigheten om den är 70 km tim. Jag kan emellertid samtidigt göra den reservationen, att det är ju möjligt att det blir flera överträdelser, när man sänker hastighetsgränsen på en del vägar. Men det får vi väl försöka motarbeta med upplysning och propaganda. Fru Kristensson, utskottets ordförande och företrädare för reservanterna, hade en hel del synpunkter i sitt inlägg som jag inte delar och som jag åtminstone på de viktigaste punkterna skall försöka bemöta. Först vill jag bara säga att jag inte finner det så märkvärdigt att rikspolischefen som verkschef i petitaarbetet liksom alla andra verkschefer försöker lägga ned så mycket arbete som möjligt för att få sina önskemål tillgodosedda. Lika naturligt är det att alla verkschefer får acceptera att det i denna trängsel, med den ambitionsgrad som det är i det här samhället, måste bli avvägningar som i de enskilda fallen kan förefalla kraftiga men som av ekonomiska skäl är ofrånkomliga. Nu vill fru Kristensson särskilt trycka på att här borde man ändå prioritera mera än på andra områden, där det framkommer önskemål om ökade samhällsinsatser. Fru Kristensson har beträffande brottslighetens ökning framhållit att man ju inte bara kan ta hänsyn till det antal brott Nr 71 som anmäls till polisen, utan det finns också brott som inte anmäls — fru Kristensson använde uttrycket mörkertalet. Det går väl heller inte att Onsdagen den bestrida att så är fallet. Men jag skulle tro, fru Kristensson — och där 28 april 1971 undrar jag om vi inte är överens — att detta gäller företrädesvis de Lokala polisorgaobetydliga brotten. Beträffande de grövre och svårare brotten kan man nisationen, m.m. med större säkerhet gå efter de uppgifter som finns över anmälda brott. Sedan snuddade fru Kristensson vid propositionen om skärpning av straffen för olaga vapeninnehav, och bakgrunden till den propositionen behöver jag här inte uppehålla mig vid. Fru Kristensson frågade om straffskärpningen bara tog sikte på utländska medborgare. Det gör den inte. Vi har i propositionen uttryckligen framhållit att det också bland svenska medborgare finns alldeles för mycket illegala vapen i omlopp. I vilken utsträckning det förekommer känner vi inte särskilt väl till, men propositionen — som vi senare får tillfälle att behandla — syftar till att ge polisen möjligheter att ingripa precis lika mycket när det gäller illegala vapen bland svenskar som bland utländska medborgare.

Till det, och utöver vad herr Larfors sade, vill jag lägga att när vi nu föreslår 400 nya polistjänster och 150 biträdestjänster, så är det meningen att man tack vare de sistnämnda 150 tjänsterna skall kunna lösgöra ett antal poliser från sådant arbete och låta dem gå ut i direkt polisverksamhet. Vi har räknat med att det skall innebära ett 60-tal utöver de 400 nya polistjänsterna. Anslaget till polisväsendet har fördubblats sedan förstatligandet. Där kan man nu räkna på flera olika sätt, och fru Kristensson gjorde också en räkneoperation, vars siffror jag inte vill bestrida i och för sig. Hon kom fram till att den verkliga ökningen skulle vara 40 procent eller, rättare sagt, hon sade ”inte ens 40 procent”. Men fru Kristensson kan väl ändå medge att 40 procent är en ganska hygglig och rund siffra. Det väsentliga ligger emellertid i att man i denna debatt enlig min mening alltför ensidigt har tagit sikte bara på tillskottet av människor som skall syssla med polisverksamhet och underskattat de vinster som ligger i rationaliseringarna. Dessa kan emellertid inte mätas på samma sätt i antal ytterligare tjänster. Det går naturligtvis inte. Men det förslag som nu skall genomföras har ändå mötts med stort positivt intresse från bl.a. Polisförbundet, där man har uppfattat det så att det kommer att ge stora rationaliseringsvinster. Herr talman! Jag skall inte ytterligare ingå på dessa frågor utan vill bara avslutningsvis säga att det är en faktor till som vi här skall observera, nämligen den att vi nu har gott hopp om att lösa polisens löneoch anställningsvillkor på ett hyggligt sätt. I varje fall bör vi kunna uppnå att man inom polisorganisationerna — jag säger inte att man skall vara nöjd, det är man aldrig vid en förhandling — nu åtminstone bör kunna ge det erkännandet att uppgörelsen skall medföra bättre förhållanden. Och vad det innebär med bättre löneförhållanden — där kommer också arbetstidsförkortningen in i bilden — skall man inte underskatta. Därmed ges också 94 en bättre grund för ännu mera effektiva insatser av polispersonalen i dess svåra arbete.
Herr talman! Jag skulle vilja passa på tillfället att tacka justitieministern för det svar jag fick på mina frågor. Det var för mig speciellt glädjande att höra att statsrådet har denna positiva inställning — jag hade knappast väntat mig något annat. Jag hoppas bara att det här går igenom och att vi skall kunna använda dessa resurser så mycket som möjligt när det gäller kontakten mellan skolbarnen och polisen, och de resultat vi uppnår där bör kunna borga för en bättre framtid. Det är naturligtvis inte svårare att övervaka efterlevnaden av bestämmelserna om man har 70 km som bashastighet än det är att övervaka efterlevnaden av en begränsning till 90 km. Det är bara det att vi får betydligt fler vägsträckor som fartbegränsas till 70 km. För att skapa respekt för trafikbestämmelserna måste vi då också öka övervakningen. Annars är det risk för att man inte alls följer bestämmelserna, och då har det inte varit någon mening med en sänkning av bashastigheten till 70 km/tim.

Herr talman! Jag har inte sagt och i varje fall inte menat att det skulle vara konstigt att en verkschef försöker att få fram alla medel han kan för att kunna sköta sitt fögderi på ett riktigt sätt. Jag tycker inte heller det är konstigt att den slutliga prioriteringen görs av de politiska instanserna, statsrådet och oss andra. Jag konstaterar bara att vi i just den här frågan har olika bedömningar av vad vi skall prioritera. Det har jag talat om tidigare, och jag behöver inte upprepa det. Statsrådet sade att mörkertalet när det gäller de grövre brotten troligen är mycket litet. Ja, det skulle bara fattas annat. Det är väl rätt naturligt. Det är också mycket naturligt att uppklaringsprocenten när det gäller de grövre brotten är större än när det gäller andra brott. Det vore ju uppseendeväckande om så inte vore fallet. När det gäller vad jag sade om propositionen om skärpt straff för olaga vapeninnehav måste väl ändå herr statsrådet ha missförstått mig. Jag utgår självfallet från att lagen gäller både svenska medborgare och andra. Vad jag tillät mig säga var att det skulle vara önskvärt att inte bara reaktioner från utlandet mot våra missförhållanden beträffande brottsbekämpningen leder till aktiviteter från departementet, utan att också reaktioner från svenska medborgare gör det. Ja, herr talman, att 40 procent är en ganska rund siffra kan jag hålla med om. Men vad jag försökte säga var att skillnaden mellan en höjning på 40 procent och en fördubbling av anslaget i alla fall är ganska stor. De 40 procenten i anslagsökning svarar icke mot den brottsutveckling vi har upplevt och mot de anspråk på en förstärkning av anslaget som den borde leda till. Jag konstaterar alltså att herr statsrådet intar en attityd som närmast ger intryck av att man mer eller mindre har givit upp kampen mot brottsligheten. Man intar en försvarsposition och låter sig åtnöjas med att vi inte får någon förstärkning av resurserna netto, utan att man bara gör vad som är möjligt inom budgetens ram. Vi har från de borgerliga partiernas sida konstaterat att detta icke är någon stark satsning. Någon sådan påstår vi inte att vi föreslagit från vår sida heller. Men vi har åtminstone framlagt förslag som innebär en nettoförstärkning, och det är det som är den stora skillnaden. Till sist, herr talman, vill jag uttrycka min glädje över att statsrådet tror att det nu skall finnas möjlighet att åstadkomma hyfsade löneoch anställningsvillkor för polisen. Jag önskar att så blir fallet.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att komplettera debatten ur en alldeles speciell synvinkel: regeringens allmänna ansvar för en brottsutveckling, som djupt oroar oss här i kammaren men kanske i ännu högre grad de enskilda människorna ute i landet. Mitt parti, moderata samlingspartiet, har blivit beskyllt — och beskylls fortfarande, i varje fall ute i buskarna — för att tro sig kunna bromsa brottsutvecklingen enbart genom att öka antalet polistjänster. Att enbart kräva lag och ordning, att vädja till den breda opinion som reser samma krav och att ropa på fler poliser, löser självfallet inte rättstrygghetens och den växande kriminalitetens problem i och för sig. Men det är obestridligen på det sättet att en starkare ordningsmakt ger ett starkare skydd åt de många människor runt om i landet som i dag utsätts för övergrepp av olika slag — övergrepp till person, övergrepp till egendom. Det är framför allt människor som inte kan hänföras till de starka, till de stora i samhället. De mest utsatta — eller de som känner sig mest utsatta — är framför allt gamla, ensamstående människor eller handikappade på ett eller annat sätt, som inte har styrka eller råd att försäkra sig om det skydd andra kan få. Gå bara tvärs över gatan och titta efter vad slags människor det är som på kvällarna får de hårdaste knuffarna, de värsta glåporden i och utanför tunnelbanestationen vid Sergels torg. Vi har självfallet aldrig påstått eller ens antytt att brottsutvecklingen är en direkt följd av regeringens politik, även om brottsoch våldskurvan oavbrutet stigit under den period socialdemokraterna suttit vid makten. Vi kan iaktta motsvarande tendenser utomlands — det är alldeles klart. Men den skillnaden bör ändå uppmärksammas, att brottskurvans utgångsläge i glesbygdslandet Sverige — utan de inbyggda sociala och andra latenta motsättningar som präglat kontinentens täta, befolkningsmässigt och språkligt ofta splittrade stater — var väsentligt gynnsammare än på andra håll och att försämringen med hänsyn härtill är långt mer allvarlig hos oss än annorstädes. Urbaniseringsprocessen, uppbrottet från förutvarande miljöer, brytningen med tidigare gemenskaper och i samband därmed upplösningen av det förflutnas värderingar och normer har i hög grad bidragit till de oroande tendenser som präglar dagens samhälle. Att den utvecklingen sammanfaller med den socialdemokratiska maktutövningen kan självfallet — jag upprepar det — inte i och för sig läggas regeringspartiet till last. Men det borde å andra sidan inskärpa regeringens ansvar för att begreppet rättssamhälle inte förlorar sin innebörd. Det är kanske betecknande att i det interpellationssvar, som justitieministern nyss lämnade, fanns det ingenting medtaget om värderingarnas och normernas betydelse i detta hänseende. Man fick en känsla av att bedömningarna i mycket stor utsträckning var gjorda från mer ”tekniska” utgångspunkter. Det talades om ökning av antalet självbetjäningsaffärer, checklönekontonas ökning osv. Därmed förbigicks det som kanske är mest väsentligt och som ligger i botten, nämligen människornas grundsyn, respekten för andra människor och andra människors egendom. Statsmakterna kräver för att viktiga samhällsfunktioner skall kunna upprätthållas — det må gälla på beskattningens, trafikens, prisoch hyresregleringens område för att bara ta några områden där samhället självt kan sägas vara part — laglydnad av medborgarna och ställer upp hårda repressalier i de fall sådan laglydnad inte kan vinnas. Justitieutskottets ordförande fru Kristensson pekade särskilt på de hårda krav som samhället ställer då det rör samhällets egna intressen. Om de medborgare, som berörs av sådana regler och gentemot vilka samhället reser sådana krav, anser sig inte finna samma grad av målmedvetenhet, samma vilja att garantera lagstiftningens efterföljd på andra viktiga områden — då det rör övergrepp mot enskilda — undergrävs snabbt respekten för rättssamhället. Och det är i det hänseendet som jag tycker att det finns anledning att rikta kritik mot regeringen. Den har i själva verket visat ett påfallande svagt intresse för att bryta de nuvarande allvarliga utvecklingstendenserna med aktiva, kraftfulla motåtgärder över hela fältet. Regeringen har tvärtom, som jag ser det, ådagalagt en alldeles obestridlig passivitet och brist på intresse då det gäller att angripa även de mest överhängande problemen. Det har varit oppositionen, herr justitieminister, och framför allt moderata samlingspartiet som har drivit på. Regeringen har bromsat eller förhalat och har synbarligen blundat för vad som pågår, blundat — för säkerhets skull — med båda ögonen. Har regeringen sökt göra klart för sig om — jag säger om — och i så fall i vilken utsträckning det finns ett samband mellan den allmänna kriminaliteten och våldstendenserna ute i samhället samt de djupt antidemokratiska proteströrelser som i dag tar i anspråk ett mycket stort utrymme på kulturområdet, i TV och radio och ibland även i pressen. Ett demokratiskt samhälle förutsätter garantier för de grundläggande mänskliga frioch rättigheterna: yttrandefrihet, åsiktsfrihet, individuell handlingsoch rörelsefrihet samt säkerhet till liv och egendom. Då vissa grupper, som ju fallet är i dag i Sverige, målmedvetet söker riva ner det bestående samhället, därför att det inte motsvarar deras bild av hur mänsklig samlevnad skall gestaltas, och i sin aktivitet sätter sig över dessa grundprinciper för den demokratiska rättsstatens bestånd, då tycker jag att rättsstatens neutralitet, om jag får använda det ordet, också skall upphöra. Om det skall kallas för indoktrinering att värna sig mot den åsiktsförföljelse och den skadegörelse i begreppets vidaste bemärkelse som dessa minoritetsgrupper sysslar med, då betraktar jag indoktrinering som ett honnörsord, framför allt därför att den aktivitet som jag nu talar om är riktad just mot det demokratiska samhälle som vi alla ställer oss bakom. Jag har bl.a. frågat förut, herr talman, om inte känslan för de demokratiska värdena i längden kan undermineras genom upprepade sympatiyttringar eller solidaritetsuttalanden för olika klart antidemokratiska system ute i världen. Jag har också frågat om man inte möjligen skulle kunna dra vissa paralleller mellan å ena sidan den otvivelaktigt växande bristande hänsynen till annans integritet och egendom och å den andra sidan regeringspartiets målmedvetet bedrivna uppluckring av den enskilda äganderätten och den enskilde arbetstagarens rätt att fritt förfoga över resultatet av sitt arbete. Det vore ju egentligen rätt besynnerligt om inte så småningom den mera spontant reagerande unga generationen, i varje fall undermedvetet, tog ett visst intryck av den socialdemokratiska grundsynen på förhållandet mellan individ och samhälle. Polisutredningar som sökt klargöra motiven för handlandet i vissa fall har visat att sådana slutsatser inte utan vidare kan uteslutas. Som vi alla vet är begreppet ”privat område” i dag inte särskilt populärt. Jag påminde nyss, herr talman, om att de allmänna tendenser som döljer sig bakom det växande antalet brott är en följd av djupgående förändringar i samhället och av brytningen med tidigare normer utan att några nya positiva värderingar satts i deras ställe. Det är i första hand i hemmen, i familjerna, vilkas berättigande som bekant på många håll i dag börjar ifrågasättas, och i andra hand i skolan som den nya generationen skall bibringas förståelse för de regler för mänsklig samlevnad som karakteriserar och bygger upp ett civiliserat kultursamhälle. Har statsmakterna — den frågan kan man också ställa sig — gjort vad på dem ankommer för att stödja eller garantera den påverkan, den fostran eller den ”indoktrinering” i ordets rätta bemärkelse som detta förutsätter? Hemmets och familjens roll är självfallet svårare att påverka. Men det borde ändock vara möjligt att genom allmänna politiska åtgärder ge dessa enheter, familjeenheterna, ett bättre stöd än för närvarande i utövandet av de betydelsefulla, samhälleliga funktioner som jag här har talat om. Denna aspekt har tyvärr spelat en undanskymd roll i den familjepolitiska debatten. Och vad skolan angår kan väl i dag kort och gott konstateras att bristerna numera framstår som så påtagliga att allt fler har börjat tänka om. Det vore också intressant att få klarlagt vilken betydelse miljöfaktorerna utanför hemmet och skolan har för brottsutvecklingen. Det kan i varje fall inte uteslutas att här föreligger ett klart samband med de i många hänseenden sterila stadsmiljöer som har tillkommit under den socialdemokratiska bostadspolitikens årtionden. Nog hade omgestaltningen av det svenska samhället även under urbaniseringsprocessens mest hektiska årtionden kunnat ske med betydligt större känsla och med mera hänsynstagande till stadsmiljöns betydelse för mänsklig gemenskap och friktionsfri samvaro människorna emellan. Att tunnelbanestationerna i storstäderna skall behöva spela den roll för den kontaktsökande unga generationen och göra det på det sätt som nu är fallet vittnar väl, enbart det, om stadsbyggnadspolitikens totala misslyckande. Även om kommunerna och kommunalpolitikerna har att bära sin del av ansvaret, ligger ändå huvudansvaret på den starkt centraliserade och styrda statliga bostadsoch byggnadspolitiken. Respekt för lagen kräver insikt om att samhället kommer att ingripa vid lagöverträdelser. Att brott skall beivras är ett krav, betingat inte enbart av direkt hänsyn till den förfördelade och ur synvinkeln att brott icke får löna sig. Lika väsentligt är det för det allmänna rättsmedvetandet på längre sikt. Statsmakterna skall därför inte utfärda bestämmelser, vilkas efterföljd de inte kan kontrollera och garantera. Varje avsiktlig överträdelse av gällande lagregler är ägnad att undergräva respekten för lagstiftningen som sådan. Och ju mer sådant förekommer, desto mer förödande för rättssäkerheten och rättsvården blir konsekvenserna.

Det finns någonting som kallas ”röda gubbar” — även utanför de politiska kraftfälten. Jag vågar påstå att i varje fall här i Stockholm två fotgängare av tre struntar i förbudet att gå emot dessa röda figurer. Och kvar står där på trottoaren den ensamme, laglydige, och känner sig alltmer fånig — för att använda ett målande uttryck — låst av en, skall vi säga ”konservativ” uppfattning att lagar är till för att lydas. Finns det någon av kammarens ledamöter som inte någon gång har gått emot en röd gubbe, skulle ni kunna räcka upp en hand? Ingen! Såvitt jag ser. Vi har inte poliser som kan svara för kontrollen, svaras det när man diskuterar detta. Nej, det har vi inte, och vi kommer säkert inte heller att få det. Poliserna bör ha annat att syssla med än att kontrollera de här röda gubbarna som befolkar vår stad. Ändra bestämmelserna — vare sig det åvilar justitieministern eller kommunikationsministern — på det sättet att de uppfattas av de enskilda trafikanterna som så meningsfulla och så förnuftiga att det inte kommer att stå i strid med förnuftet och rättsmedvetandet — som borde vara samma sak — att följa dem. Och, herr statsråd, Ni kan inte rimligen vara omedveten om i vilken utsträckning bilister i dag kör emot rött ljus — med risk, inte bara för laglydnaden, utan också för människoliv! Det torde inte krävas några mera djupgående studier för att få klarlagt att detta inte bara beror på den bristande övervakningen utan också i stor utsträckning på själva trafikljussystemet med dess mellanliggande neutrala gula ljussignaler, som av flertalet bilister — det vågar jag påstå — utnyttjas för en extra acceleration för att de skall hinna passera innan det röda ljuset tänds. I alltför många fall — kanske i de allra flesta — hinner man inte över, utan kör mot rött ljus. Hur många trafikanter tillämpar i dag strikt hastighetsbegränsningarna? Herr Geijer har visst inte körkort, eller hur? Men håll själva, ni andra, föreskriven hastighet och räkna de omkörande! Då får ni se hur det förhåller sig med laglydnaden. Nu kommer som bekant nya hastighetsgränser på landets vägar. Man vet redan då de införs — eller borde i varje fall veta det — att man inte har resurser att kontrollera efterlevnaden och att även de nya bestämmelserna i växande utsträckning kommer att överträdas. Herr Polstam var ju inne på dessa frågor. Ju lägre bashastigheten görs, desto svårare blir det att anpassa hastigheten på den speciella vägsträckan efter bashastigheten och förnuftet, efter den egna uppfattningen om vad vägen och säkerheten tål. Desto mera frestande blir det för föraren att sätta sig över bestämmelserna. Och de kommer inte att kunna kontrolleras. Nej, herr talman! Innan nya förbud införs, se först till att samhället har möjlighet att reagera och att reagera med kraft. Välj annars andra vägar att lösa problemen! Det borde, herr justitieminister, vara straff på att införa straffbestämmelser som inte efterlevs. För det rättsmedvetande och den respekt för lagstiftning och lagtillämpning som utgör en nödvändig förutsättning för friktionsfri mänsklig samlevnad är den hittillsvarande massproduktionen av icke upprätthållna lagregler helt enkelt förödande. Hur skall — för att ta ett exempel till — den ungdom kunna förmås att i framtiden respektera gällande normer, vilken här utanför riksdagshuset vid Sergels torg i Stockholms kärna, obekymrad och ostörd kan slänga ölflaskor och burkar omkring sig, syssla med narkotika och så småningom ge sig hem med tunnelbanan ofredande och ibland misshandlande medpassagerarna? Det är samhällets skyldighet — för ungdomens skull, för de ofredades skull och för hela samhällssystemets skull — att tillse att effektiva motåtgärder av olika slag över hela fältet vidtas för att förekomma den här utvecklingen. Varför jag vänder mig till regeringen är därför att samhället i det här sammanhanget företrädes av den socialdemokratiska regeringen. Det är regeringen som har bollen, för att uttrycka mig litet mera populärt. Redan förra året, herr talman, pekade jag på att den humanisering av fångvården, om vars berättigande vi alla är helt överens, kan befaras öka Sveriges attraktivitet för den grova, yrkesmässiga internationella brottsligheten. Det finns tendenser som tyder på det. Det vore ju ödets ironi — gjorde jag gällande — om samtidigt som den ekonomiska politiken i vårt land leder till att kapital, vetande, arbetsskicklighet och arbetsamhet emigrerar, sipprar brottslighet in i landet. Det slaget av kommunicerande kärl har vårt land verkligen inget intresse av. Det finns mot den bakgrunden anledning att fråga, om det har förts några internationella överläggningar som syftar till att nå en motsvarighet till de nordiska reglerna och låta dömda utlänningar avtjäna sina straff i respektive hemländer? Jag återkommer, herr talman, till polisen. Den har inte blivit förstärkt i den utsträckning som motsvarar behoven; det har andra talare från oppositionen redan understrukit. Det har gjorts gällande att rekryteringsläget är besvärligt. Det är möjligt att det är så. Men har regeringen vidtagit alla de åtgärder som behövs för att förstärka polisens ställning i själva samhället? Kan regeringen påstå att tjänstgöringsförhållandena, löneförmånerna och polismännens ställning över huvud taget är så tillfredsställande att de garanterar rekryteringen av den poliskår som krävs för att ge den enskilde den rättssäkerhet som han eller hon med fog kräver av ett rättssamhälle? Varför har inte frågan om polismans rätt till ersättning för kroppsskador i tjänsten fått den fullständiga lösning som riksdagen en gång begärde? Jag återkommer till den frågan. Vi har redan diskuterat den men den har inte tillfredsställande besvarats. Ja, herr talman, jag har här mycket översiktligt berört vissa företeelser i det svenska samhället som påverkar eller kan befaras påverka den oroande brottsutvecklingen i landet. Det finns självfallet andra företeelser, som utövar och kan utöva motsvarande påverkan. Min slutsats är nu liksom tidigare att tiden verkligen är mogen för en allmän analys, utförd i samråd med företrädare för de direkt berörda myndigheterna — rikspolisstyrelsen, kriminalvårdsstyrelsen, socialstyrelsen, skolöverstyrelsen, Sveriges Radio för att nämna några — i syfte att vinna en helhetssyn och dra upp riktlinjer för en samlande, målmedveten, brottsbekämpande och trygghetsskapande politik på lång sikt. I ett annat betänkande som kommer att behandlas om en stund uttalas en viss förståelse för en sådan samlad politik. Även departementschefen har ju i sitt nyss upplästa interpellationssvar uttalat, om jag hörde rätt, sympati för åtgärder av det slaget. Vad som emellertid är anmärkningsvärt är att utskottsmajoriteten tar avstånd från att knyta riksdagen, parlamentariker, till det arbete som det är fråga om. Anser verkligen riksdagsmajoriteten att rättsområdet inte är tillräckligt betydelsefullt?

Herr talman! Herr Bohman har i sitt anförande rört sig över ett mycket stort avsnitt. Hans inlägg knöt väl närmast an till mitt interpellationssvar till herr Wiklund i Stockholm. Det är bara synd att herr Bohman antingen inte tycks ha hört på när jag läste upp interpellationssvaret eller också har han, om han har läst det, gjort det mycket illa. Från regeringens sida framhålles nämligen att kampen mot brottsligheten måste föras över ett vidsträckt fält, där polisen är en mycket viktig men dock endast en del i denna kamp. När jag i mitt interpellationssvar pekade på att vi måste föra denna kamp på många områden så tog jag också upp de områden som herr Bohman här efterlyser. Han säger nämligen att jag över huvud taget inte har berört frågan om normer och värderingar bland den ungdom som han själv inte gillar. Men, herr Bohman, i mitt interpellationssvar har jag just framhållit att vi måste börja vår kamp mot brottsligheten redan när barnen är mycket små. Jag har sagt att det är utomordentligt betydelsefullt att skapa gynnsammare betingelser för barn, ungdom och föräldrar i samhällsmiljön. Jag har pekat på vad man kan göra i skolorna, jag har pekat på ungdomsorganisationerna. Bakom allt detta ligger den uppfattningen att det är under denna period, i barnaåren, som man grundlägger de normer som sedan blir utslagsgivande för hur man fungerar ute i samhället. Det finns inte någon anledning att här, vare sig från vårt partis sida eller från något annat partis sida, säga annat än att vi tycker att detta är alldeles självklart. Herr Bohman slår därför in öppna dörrar när han tar upp dessa frågor. Nu kommer herr Bohman naturligtvis med exempel på vad som kan iakttas på gator och torg. Bland annat nämnde han vad som utspelas på Sergels torg som ligger mitt emot det hus vi befinner oss i. Det är klart att vi alla tar illa vid oss av ett otrevligt uppträdande hos en del ungdomar. Men det är väldigt ytligt att begagna det som intäkt för den kritik som herr Bohman här har framfört mot vad vi har åstadkommit på andra områden med vår uppfostran av ungdomen. Det är, herr Bohman, inte några typiska exponenter för den svenska ungdomen som vi möter på dessa utsatta ställen i Stockholm. Om man går till ungdomsorganisationerna och de ideella organisationerna så får man en riktigare bild av den ungdom som har vuxit upp i den nya tid som vi lever i. Nu är det ju så, herr Bohman, att väldigt många av de värderingar, som herr Bohman och jag fick inpräntade när vi var barn och när vi gick i skolan, delas inte av ungdomen i dag. Man säger att ungdomen har fått en alltför fri uppfostran, men det är ju inget fel i det, herr Bohman, att den är fri, under förutsättning att det är en uppfostran. På den punkten kan det inte råda några delade meningar mellan vare sig herr Bohman eller någon annan i denna kammare och mig. Därför tycker jag att herr Bohman här skjuter helt och hållet över målet.

Det är ju inte något speciellt för vårt land att man måste göra avvägningar hur mycket man kan satsa härvidlag. Det finns många andra områden där vi också skulle behöva satsa mer än vad vi satsar på polisen därför att vår ambitionsgrad är så hög att den går långt utöver vad vi har möjligheter till. Herr Bohman kom vid sidan om sina allmänna samhällsfilosofiska spekulationer också in på några mera triviala vardagsproblem. Han reagerade emot att vi i våra lagar och förordningar har en hel del föreskrifter som många människor bryter emot. Det är möjligt att jag på grund av den tjänst jag har är en av de ytterst få som är laglydiga när det gäller röd gubbe. Jag står kvar, även om det inte finns en bil inom synhåll, medan människor strömmar förbi mig över gatan. Jag medger det gärna. Men tror inte herr Bohman ändå att det har en viss betydelse att det i bakgrunden ligger en liten risk för dessa människor att poliserna då och då gör razzior även beträffande de röda gubbarna? Nog tror jag att det medför att människor i varje fall iakttar en viss försiktighet innan de bryter mot föreskrifter av denna typ. Jag vet inte om herr Bohman menar att vi skulle avskaffa bötesstraffet för att gå emot röd gubbe eller vad det egentligen är som herr Bohman på denna punkt är ute efter, men jag tror inte det är betydelselöst att det där finns en uttalad samhällsreaktion. Sedan frågade herr Bohman om vi inom regeringen hade några planer på att åstadkomma en vidgning av nuvarande regler att personer som döms för brott inom de nordiska länderna skall kunna få avtjäna straffet i något av de andra länderna. Jag trodde att herr Bohman som en mycket intresserad och aktiv ledamot av Europarådet kände till att det pågår ett arbete där på att skapa en sådan konvention och att vi har engagerat oss mycket positivt i det arbetet. Herr talman! Jag skall inte ge mig längre in på någon allmän debatt. Jag har redan i interpellationssvaret till herr Wiklund i Stockholm försökt ange regeringens syn på dessa problem.

Herr talman! Justitieministerns svar till mig gav delvis uttryck för tongångar som jag helt kan ansluta mig till, och jag vill uttala min tillfredsställelse över dem. Jag skall inte här ta upp en debatt om dagens ungdom och modern ungdom över huvud taget. Jag delar justitieministerns grundsyn i det hänseendet och i fråga om de positiva egenskaper ungdomen av i dag företräder. Det är inte de företeelserna jag åsyftar när jag säger att vi här i kammaren bara behöver gå ut på Sergels torg för att studera hur dåligt respekten för gällande lagar upprätthålles och hur den ungdom, som det där är fråga om, öppet trotsar samhället — både där och på den vidare färden hem till sina bostadsområden under ofredande av andra människor. Det är möjligt att det är en liten grupp det gäller, men den uppfattas tyvärr som representativ för Stockholms city. Och av de människor som drabbas av deras gärningar betraktas sannerligen inte problemen som små. Vad görs för att komma till rätta med det som pågår där nere stundligen och dagligen? Har samhället tillräckliga resurser för att se till att rättsapparaten fungerar eller har det det inte? Vad är man beredd att göra för att rätta till det som är sjukt? Jag kritiserade interpellationssvaret därför att jag tyckte att hänvisningen till de normer och värderingar, som i mycket stor utsträckning bör reglera umgänget mellan människorna, saknades. Jag tycker fortfarande vid en andra genomläsning att justitieministern har tagit ett mera ”tekniskt” grepp på problemet. Det gäller, säger han, att angripa ”sociala brister och orättvisor” för att därmed lösa problemet. Men de människor som det här är fråga om behöver liksom vi andra regler för hur de skall umgås med varandra. Man må kalla reglerna för kristna normer eller vad man vill, men det som krävs är allmängiltiga regler för mänsklig samvaro som möjliggör för det demokratiska samhället att fungera. Det hade varit värdefullt om det hade funnits litet mer av sådana ”filosofiska” betraktelser i interpellationssvaret. Jag tycker att det är upprörande, herr statsråd, att justitieministern Lennart Geijer skall stå och vänta på en trottoar framför en ”röd gubbe” och se trafikanterna runt om sig springa tvärs över gatan oberoende av att de gör sig skyldiga till lagbrott. Där står alltså landets justitieminister och registrerar att majoriteten av trafikanterna blankt struntar i de regler som vi har antagit här i riksdagen. Jag skulle, om jag vore justitieminister, omedelbart gå hem och fundera över om det inte är något fel på reglerna som sådana eller på samhällsreaktionen. Jag skulle se till att det infördes andra bestämmelser, som motsvarade människornas rättsmedvetande. Ty bryter de mot lagen när de går mot rött ljus och när de överskrider hastighetsbegränsningar — vilket de gör — ligger det nära till hands att bryta mot lagen även i andra sammanhang. En regel som Lennart Geijer och jag lärde oss när vi läste juridik en gång i tiden var att skall man ha lagstiftning, skall man också se till att lagreglerna efterföljs. Man skall vara övertygad om att de blir så utformade att det blir naturligt för de enskilda människorna att följa dem och inte, som fallet är på de områden jag här har tagit upp, så att det blir naturligt för de enskilda människorna att bryta mot dem. Det förhåller sig inte på det sättet för justitieministern och inte för mig — jag vågar inte handla så — men jag vill gärna ha sagt, att reglerna inte står i överensstämmelse med mitt sunda förnuft och mitt rättsmedvetande.

Herr talman! Vid riksdagen i år har väckts en motion, nr 640, vari yrkas att den politiska åsiktsregistreringen skall upphöra. Den polisiära säkerhetstjänsten i Sverige har tydligen två huvuduppgifter, dels att bekämpa spionage mot Sverige och liknande verksamhet, dels att i de inrikes förhållandena värna om det borgerligt kapitalistiska samhället genom att registrera och kontrollera vänstermänniskor här i landet. De människor som har en socialistisk uppfattning, de som demonstrerar mot USA :s folkmord i Vietnam, de som oroar kapitalisterna med att kräva makt åt det arbetande folket betraktas enligt SÄPO som säkerhetsrisker, och enligt SÄPO-chefen lägger man ner all kraft för att klargöra hur det förhåller sig med dessa. Man nöjer sig inte med bara misstankar, man gör tydligen ingående analyser av vederbörande personer, allt enligt SÄPO-chefen. Skillnaden måste vara hårfin mellan en registrering och en misstanke, som så ingående analyseras. I realiteten måste det innebära samma sak. Att i det här läget hävda att en politisk åsiktsregistrering upphört, som utskottet vill göra gällande, ter sig synnerligen tveksamt. De svävande formuleringar som utskottet använder stärker bara misstankarna att åsiktsregistreringen finns kvar. ”Anteckning i registret får icke göras enbart av det skälet att någon genom tillhörighet till organisation eller på annat sätt givit uttryck för politisk uppfattning”, anför utskottet. Vad har då ordet ”enbart” för innebörd? Man blir antecknad i registret, och enligt vad SÄPO-chefen säger i ett uttalande tycks det innebära att man blir ingående analyserad på grund av sina åsikter. Är det inte så att också de som står i SÄPO:s analysregister kommer att betraktas som opålitliga, när de statliga arbetsgivarna kontrollerar pålitligheten ur säkerhetssynpunkt, som vissa statliga verk gör? Utskottet anför vidare att en del uppgifter skall avföras ur registret ”så snart det kan ske”, men i vilken takt detta skall ske sägs det ingenting om. När det gäller säkerhetspolisen kan man erfarenhetsmässigt anta att ”så snart det kan ske” betyder i en mycket avlägsen framtid, om nu uppgifterna någonsin kommer att försvinna ur registret. SÄPO-chefen säger i en intervju i Svenska Dagbladet den 25 januari: ”När det gäller att konstatera om en person ägnar sig åt samhällsomstörtande verksamhet lägger vi samma intensitet i arbetet för att klargöra om det verkligen förhåller sig så.” Vilken innebörd ger SÄPO ordet ”samhällsomstörtande”? Varje socialist vill ju störta det kapitalistiska systemet — det är för oss en politisk ståndpunkt. Om man kontrollerar och analyserar från en sådan utgångspunkt, blir det en åsiktsregistrering. Med den inriktning och ledning som SÄPO har i dag driver man en säkerhetspolitik för det maktägande fåtalet i det kapitalistiska systemet. Det har även i dagarna framkommit i en bok, skriven av journalisten Mert Kubu, att den militära säkerhetspolisen under det senaste kriget registrerade tiotusentals svenska arbetare, i huvudsak socialister, som hade viktiga poster inom industrin, i den s.k. kuppberedskapsplanen. Försvarsministern förnekade i torsdagens frågestund förra veckan att denna kuppberedskapsplan fanns kvar. All registrering som försiggår, sade försvarsministern, handhas av säkerhetspolisen. Dessa register och den s.k. kuppberedskapsplanen förstördes efter kriget, sade också försvarsministern. I dag kan man fråga sig om SÄPO övertagit den delen av verksamheten genom att eventuellt ha tillgång till källmaterialet. Man kan inte utesluta att samma sak förekommit som hände 1945 och 1948, när SÄPOSs register skulle avvecklas. 1948 återupptogs registreringen och då fanns källmaterialet kvar. Det kan också i det här sammanhanget vara värt att påpeka att den förutvarande SÄPO-chefen Vinge numera är anställd inom Sveriges industriförbund, ett förhållande som inte bara kan vara en slump. Framtiden kommer nog att visa att kuppberedskapsplanen finns kvar. Sammankopplingen mellan näringsliv, SÄPO och militär är alltför intim för att man skall kunna utesluta detta. Vi inom vänsterpartiet kommunisterna kan inte medverka till att säkerhetspolisen beviljas anslag för en verksamhet, som är en inblandning i den svenska inrikespolitiken och som har till syfte att bevara det nuvarande samhällssystemet med polisiära medel. Vi har därför föreslagit, att SÄPOs organisation, som innebär inblandning i inrikespolitiken, upplöses och att dess politiska register brännes under allsidig kontroll. Därför vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationen 4.

Herr talman! Jag tänker inte bemöta de insinuationer som herr Hagberg kom med i sitt anförande — jag vill endast kort konstatera några fakta. I personalkungörelsen, som trädde i kraft den 1 oktober 1969, anges att i detta register anteckning icke får göras enbart av det skälet att någon genom tillhörighet till organisation eller på annat sätt givit uttryck för en politisk uppfattning. Sakläget är således helt klart, och herr Hagbergs försök att misstänkliggöra detta bedömer jag som fruktlösa. Vidare vill jag konstatera att det nu pågår en gallring av registret och att man beräknar att den skall kunna vara avslutad troligen under 1971. De uppgifter som skall gallras ut men som fortfarande finns kvar får inte utnyttjas. För övrigt är det helt klart att ingen upplysning lämnas ut från detta register utan att den lekmannavalda styrelsen ger sitt tillstånd. I den finns representanter för de fyra demokratiska partierna här i riksdagen. Och till yttermera visso: Skulle oenighet uppstå mellan ledamöterna är det slutligen Kungl. Maj:t som fattar avgörandet. Vi måste väl ändå vara förenade i den målsättningen att vi skall ha en sådan organisation att det är möjligt att avslöja samhällsomstörtande planer och uppdaga brott som riktar sig mot hela landet. Det kan ju, herr Hagberg, inte vara rimligt att man under en politisk täckmantel skall få begå brott. Det är alltså inget fribrev att tillhöra en politisk organisation — det må vara vänsterpartiet kommunisterna eller någon annan organisation. Jag vill med detta, herr talman, endast yrka bifall till utskottets hemställan under denna punkt.

Herr talman! Det är just ordet ”enbart” i kungörelsen som är kontroversiellt i denna fråga. Vad betyder det ordet i detta sammanhang? Man har tydligen kvar samma inriktning som tidigare, nämligen att se till vänsterelementen. I en intervju sade chefen för säkerhetspolisen Holmér klart ut att man analyserar och ser efter. Det betyder just att man sätter åt dessa människor. Jag frågar än en gång: De som blir analyserade är väl i realiteten enligt SÄPO en säkerhetsrisk? Kärnpunkten i det hela är just att man har viss uppmärksamhet riktad på vänstermänniskor — och det förnekar man inte. Vilka gäller den här utgallringen som skall vara klar under 1971? Det är klart att en och annan dör och att en utgallring därför måste göras, men man har inga garantier om vilka personer som i övrigt gallras ut och inte heller i vilken form utgallringen företas. Vi hävdar att åsiktsregistret fortfarande finns kvar och kan inte inse att det har skett någon förbättring bara för att nya metoder — bl.a. genom att man gått över till datateknik — har börjat tillämpas. Åsiktsregistret finns enligt vår mening kvar.

Herr talman! Enligt rättegångsbalkens regler om förundersökning i brottmål skall det vid förhör, som polisen håller, om möjligt finnas ett trovärdigt förhörsvittne närvarande. Orsaken till detta är bl.a. att man vill skapa en garanti i rättssäkerhetens intresse för att förhöret sker i enlighet med reglerna. Man kanske också kan säga att det tjänar till att skydda polisen mot obefogade angrepp för att oriktiga förhörsmetoder skulle användas. Till sist kan det i en rättegång vara av värde, om det uppstår tvivel rörande vad som förekommit vid förhör, att få höra detta trovärdiga vittne vid domstolen. Det är alltså fråga om en lagregel som skall följas — det skall om möjligt finnas ett förhörsvittne närvarande. Men det märkliga är att statsmakterna inte har vidtagit några egentliga åtgärder för att den regeln skall vinna efterföljd. Det står att förhörsledare skall anmoda en person att vara trovärdigt vittne. Men att utan vidare fråga en medborgare om han vill sitta med vid polisförhör för att vara vittne utan att få någon ersättning är kanske inte särskilt realistiskt. Resultatet har därför blivit att man i viss mån använder polismän som förhörsvittnen. Det kan vara en viss utbildning för dem att höra en äldre förhörsledare leda ett förhör, men det kan ju inte fylla den funktion som avses i lagen. Dessutom har polisen så mycket att göra att man i regel inte hinner ta polispersonal i anspråk för detta. Därför blir det ofta så att förhör får ske utan det förhörsvittne som stadgas i lagen. I Göteborg har man tyckt att detta inte är tillfredsställande, och redan 1957, när polisväsendet var kommunalt, startade man en verksamhet med kommunalt avlönade förhörsvittnen, s.k. medborgarvittnen. Jag var med i den kommunala utredning som förberedde denna verksamhet, och de förhoppningar vi ställde på institutionen tror jag har infriats. Polismästaren i Göteborg säger själv att det har varit utomordentligt betydelsefullt också för polisen att man har den här kåren av trovärdiga personer, som är närvarande i de fall där den hörde själv begär att få ha ett vittne till hands eller där förhörsledaren finner det vara önskvärt. År 1965 övertogs ju polisväsendet av staten, och jag motionerade 1967 om att staten också skulle överta institutionen med medborgarvittnen och svara för kostnaden. Det blev inget resultat. Förslaget har kommit igen, nu senast i folkpartiets partimotion. Första lagutskottet var vid behandlingen 1967 positivt till det hela och framhöll att man hade fäst särskilt avseende vid de positiva uttalanden som polismästaren i Göteborg hade gjort. Utskottet ansåg att Kungl. Maj:t i lämpligt sammanhang borde ta upp spörsmålet till prövning. I folkpartiets motion framhålls att det kan vara lämpligt nu efter tre år, att Kungl. Majt prövar saken på nytt. Vi har därför yrkat att riksdagen skulle påminna om den här frågan. Det vill inte majoriteten vara med om, men herr Westberg i Ljusdal och jag har reserverat oss och yrkar att riksdagen skall framhålla den tid som har gått sedan utskottet rekommenderade en lösning av frågan och göra en påminnelse till Kungl. Maj:t. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen 6.

Herr talman! I anslutning till vad herr Ernulf sade vill jag också stryka under att vi alla i utskottet varit positiva till den här frågan. Men utskottsmajoriteten har ändå inte ansett att frågan var förtjänt av något direkt initiativ från utskottets sida. Vi ansluter oss alltså till det uttalande som tidigare första lagutskottet gjorde och menar att Kungl. Maj:t i lämpligt sammanhang bör aktualisera frågan. Jag skulle ändå vilja säga att jag tror att det stöter på stora praktiska problem att leva upp till den målsättning som herr Ernulf har, att man skall ha medborgarvittnen i de fall som är avsedda. Under det senaste året var antalet brottsbalksbrott över en halv miljon, och förhör skall ju hållas i de allra flesta av dessa mål. I många av målen skall det vara förhör upprepade gånger, och jag undrar om det inte stöter på personella och ekonomiska problem av betydande mått att kunna tillgodose det här i och för sig angelägna önskemålet. Såvitt jag vet har man i Göteborg haft positiva erfarenheter jav den här institutionen, men man konstaterar samtidigt att de 60 kommunalt valda förhörsvittnena inte på långt när räcker till för att fylla behovet ens i den staden, där man verkligen har haft ambitionen att tillgodose det här önskemålet. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan. Överläggningen var härmed slutad.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag är beredd att medverka till åtgärder för att bl.a. förstärka kriminalvårdens övervakarorganisation personellt och ekonomiskt så att frivården ges bättre förutsättningar att arbeta i enlighet med statsmakternas beslut och intentioner. Frivården arbetar i dag under ledning av 40 skyddskonsulenter med var sitt skyddskonsulentdistrikt. I dessa distrikt finns totalt 200 handläggande tjänstemän samt 131 biträden och övrig personal. I årets statsverksproposition begärs en ökning med två skyddskonsulenter, 13 skyddsassistenter, 25 biträden och tre vårdare. För att ge en antydan om takten i den utveckling som under den senaste tioårsperioden ägt rum på området kan jag nämna, att frivårdspersonalen sedan budgetåret 1961/62 ökat från 87 till 371 heltidsanställda tjänstemän. Men frivårdsorganisationen består inte huvudsakligen av tjänstemän. Den är baserad på ett system av enskilda lekmannaövervakare. Deras antal uppgick vid senaste årsskifte till mer än 11 000 personer. Det är här uteslutande fråga om frivilliga krafter som i sin egenskap av övervakare generellt sett gör en betydande och värdefull samhällsinsats. Flertalet av de frågor herr Börjesson berör i sin interpellation har ingående studerats och övervägts av 1966 års utredning om de enskilda övervakarna inom kriminalvården. De sakkunniga redovisade sitt uppdrag i ett betänkande , som låg till grund för 1968 års riksdagsbeslut i ämnet . Riksdagen tog därvid ställning till frågan om övervakarnas ersättning för sina uppdrag liksom till frågorna om övervakarnas rekrytering och utbildning och om det lämpliga antalet uppdrag per övervakare. Beträffande frågan om antalet uppdrag per övervakare vill jag i sammanhanget särskilt framhålla följande. Det är beträffande det stora flertalet ärenden i allmänhet ganska lätt att anskaffa lämpliga övervakare. Men det ökade antalet mycket svåra och tidskrävande frivårdsfall har inneburit att tjänstemännen inom frivårdsorganisationen i stigande utsträckning blivit tvungna att själva ta på sig även det omedelbara övervakaransvaret för dessa personer. Det förekommer alltså inte längre någon massövervakning genom enskilda. De övervakare som i statistiken redovisar 20 uppdrag eller flera, och åtskilliga av dem som redovisar ett mindre antal övervakningsfall utgörs av tjänstemän, anställda inom frivården eller närstående organisationer, såsom skyddsföreningar o. d. De enskilda övervakarnas intressen tillvaratas av lokala övervakarföreningar, organiserade i ett riksförbund, som sedan ett par år tillbaka åtnjuter statsbidrag för sin verksamhet. Ytterligare åtgärder kan självfallet vidtas för att förbättra de enskilda övervakarnas förhållanden och för att göra dem ännu bättre skickade att utföra sina ofta krävande uppdrag. Men jag bedömer det med hänsyn till det aktuella läget och utvecklingen inom frivårdsklientelet som för närvarande allra angelägnast att tillgängliga resurser satsas på förstärkningar inom skyddskonsulentorganisationen.
Herr talman! Jag ber att till herr justitieministern få framföra mitt tack för svaret på min interpellation. Svaret innehåller i stort sett en redogörelse för frivårdens organisatoriska uppläggning, vilken inte synes ha undergått några större förändringar sedan vi senast diskuterade dessa frågor här i riksdagen. Det finns förvisso, detta vill jag gärna framhålla, vissa positiva inslag i statsrådets svar, som jag anser tillfredsställande. Dit hör utan tvivel statsrådets påpekande att det inte längre förekommer någon massövervakning genom enskilda övervakare. Detta är i och för sig att notera som en positiv utveckling. Emellertid verkar det som om skyddskonsulenterna alltmer har fått överta övervakningsärenden och att en avsevärd anhopning där har skett. Därmed har man ju inte eliminerat de uppenbara negativa sidorna i övervakningssystemet. Ty vad är det som säger att en enskild skyddskonsulent vid sidan om sina administrativa göromål har så mycket större möjligheter att ägna t.ex. ett 30-tal eller t.o.m. flera klienter den omsorg som verkligen behövs? Även skyddskonsulenterna är ju bara människor, av vilka man inte kan begära orimliga prestationer. Den invändningen har ibland gjorts från skyddskonsulentorganisationen liksom från kriminalvårdsstyrelsen att dessa tjänstemän tack vare sina rika erfarenheter från fältet skulle vara bättre skickade än många enskilda övervakare att handlägga de mer svårartade fallen. Jag betvivlar inte riktigheten i detta. Däremot ställer jag mig tveksam till om en aldrig så skicklig socialtjänsteman verkligen kan hinna med så många övervakningsfall som det ofta tycks bli. En sådan övervältring av övervakningsärenden på skyddskonsulentorganisationen finner jag inte vara någon positiv lösning av denna utomordentligt viktiga del av frivårdsverksamheten. Statsrådet bedömer emellertid saken så att det med hänsyn till det aktuella läget och utvecklingen inom frivårdsklientelet är allra mest angeläget för närvarande att tillgängliga resurser satsas på förstärkningar inom skyddskonsulentorganisationen. Detta kan vara helt riktigt med tanke på den överhopning av övervakningsfall som organisationen kämpar med. Vad statsrådet menar med ”det aktuella läget” och med ”utvecklingen inom frivårdsklientelet” synes dock enligt min mening litet oklart. Att antalet mycket svåra och tidskrävande frivårdsfall ökat är känt. Men motiverar inte just denna utveckling andra och effektivare åtgärder och kanske helt nya grepp inom frivården för att möta de svårigheter man redan känner till? Jag beklagar att statsrådet i sitt svar nära nog helt förbigick frågan om kriminalvårdsstyrelsens roll när det gäller att förstärka frivården och underlätta dess arbete. En del kritik har från skyddskonsulenters sida riktats mot styrelsen i dessa hänseenden. Självfallet kan kritiken avvisas med hänvisning till personalbristen och att det här skall ske förstärk ningar. Men jag tror att kritiken bottnar i en djupare oro hos dem som arbetar inom frivården. Det är oroande när man efterlyser bättre kontakter med kriminalvårdsstyrelsen, en dialog mellan denna och de inom frivården arbetande krafterna. Det hade varit intressant att få statsrådets syn på denna kritik. Det är nämligen inte bara fråga om det aktuella fall som jag refererade i min interpellation. Redan när jag för några år sedan väckte min motion angående övervakningssystemet konfronterades jag med missnöjesyttringar av detta slag. En del ansvariga för frivården kände sig arbeta så att säga vid sidan om de hade inte det stöd de ansåg sig behöva från styrelsens sida. Jag vore tacksam om statsrådet kunde redogöra för i vad mån förbättrade kontakter inletts mellan kriminalvårdsstyrelsen och frivårdens arbetskraft och i vad mån nya vägar prövas för en effektivare frivård. Med effektivitet avser jag i detta sammanhang närmast möjligheterna att bringa ner antalet återfall och att klientelet inom frivården bereds en vård som i alla hänseenden är ägnad att underlätta en återanpassning till normalt liv. Till sist, herr talman, vill jag ta upp en annan fråga som kan synas vara en liten detalj i sammanhanget men, som jag ser det, en mycket viktig sådan. Benämningen ”övervakare” har vid olika tillfällen påtalats som olämplig, och man har uttalat önskemål om att den skulle ersättas med en mer adekvat benämning. Jag ansluter mig helt till dessa önskemål och vill ställa frågan huruvida justitieministern delar denna uppfattning. Ordet ”övervakning” associeras lätt med något slag av förmynderi, vilket kan ha synnerligen negativ effekt på de människor som berörs av systemet. Personligen finner jag att exempelvis benämningen ”kontaktrådgivare” — eller varför inte bara ”rådgivare”? — har en mycket positivare klang och också helt och fullt motsvarar innehållet i vederbörandes uppgifter att vara den sammanhållande, rådgivande länken mellan klienterna och samhället, arbetslivet, etc. Jag tror att en namnändring här vore av stort psykologiskt värde och undrar om man inom departementet och kriminalvårdsstyrelsen allvarligt diskuterat denna fråga. Till sist ber jag att än en gång få tacka justitieministern för svaret.
Herr talman! Det är utan tvekan så att skyddskonsulenterna och skyddsassistenterna har en mycket stor arbetsbörda. Det är då naturligtvis riktigt att man frågar sig om de skall kunna klara att ta på sig flera övervakningsuppdrag än de har i dag. Detta är en fråga som vi har uppmärksamheten på, och vi vill fortsättningsvis försöka att så långt vi kan tillmötesgå önskemålen. Vi har t.ex. i år föreslagit 25 nya biträden på skyddskonsulentexpeditionerna. Vår förhoppning är att dessa biträden i viss mån skall kunna avlasta skyddskonsulenterna sådana arbetsuppgifter som är av kontorskaraktär och därigenom bereda dem något större möjlighet att bl.a. ägna sig åt övervakningsuppdragen. Det är väl riktigt, som herr Börjesson i Falköping sade, att bland skyddskonsulenterna inom frivården tidigare höjts en hel del kritiska röster mot kriminalvårdsstyrelsen — med rätt eller orätt vill jag inte uttala mig om. Men jag kan nämna för herr Börjesson att jag i lördags hade tillfälle att närvara vid en konferens för skyddskonsulenter och skyddsassistenter. Kriminalvårdsstyrelsen hade tagit initiativet till och bekostat konferensen. Generaldirektören talade på konferensen till skyddskonsulenterna och diskuterade deras problem. Jag har den bestämda uppfattningen att det inte förekom några missljud som tydde på att man i dag skulle ha en negativ inställning till kriminalvårdsstyrelsens intresse för frivårdsfrågorna. Jag tror alltså att utvecklingen går i rätt riktning. Till sist den delikata frågan om benämningen på dem som fullgör den viktiga uppgiften att följa och hjälpa till rätta de människor som dömts till skyddstillsyn. Ordet ”övervakare” hör kanske till den gamla tiden — det kan jag medge. Jag är emellertid inte säker på att vi ännu hittat den lämpliga benämningen. Frågan bör väl fortsätta att stå i centrum för frivårdsdebatten, så får vi se om vi kan komma fram till någonting som är bättre.

Herr talman! Låt mig först få uttala min tillfredsställelse över justititeministerns kompletterande svar. Jag är givetvis glad och tacksam för den förstärkning som sker inom skyddskonsulentorganisationen; det är positivt att frivården förstärks. Jag är också glad över, om det är riktigt som justitieministerns säger, att det skett en sinnesändring inom kriminalvårdsstyrelsen och att man där numera betraktar frivården på ett annat sätt än tidigare. Jag blev ganska upprörd — och inte bara jag utan en mycket stor del av svenska folket — när man via massmedia fick ta del av vad skyddskonsulenten Svegland i Göteborg skrev i en rapport av den 21 januari 1971. Han säger där att kriminalvårdsstyrelsen inte har mycket intresse för frivårdsfrågor. I rapporten heter det vidare: ”Vi, som har vår arbetsdag inom frivården, märker detta också fullt ut. Ingen i Styrelsen förefaller vara intresserad av, hur vi lägger upp arbetet. Ingen bryr sig om, huruvida vi har öppet fyra eller åtta timmar, om vi gör hembesök eller arbetar ute på stan eller vi endast sitter på vårt kontor. Inte heller förefaller Styrelsen bry sig om, om vi tar egna övervakningsuppdrag eller låter övervakningen endast fungera på papperet.” Herr justitieminister! Så får det inte vara. Därför betraktar jag den kontakt kriminalvårdsstyrelsen nu tydligen tagit med skyddskonsulentorganisationen som mycket positiv. Frivården får inte fungera på det sättet, att man satsar 10 000 kronor eller mer på en person som under ett par månader vistas på anstalt, för att sedan låta vederbörande åtnjuta en frivård som endast fungerar på papperet. Det är på tiden att vi tänker om! Jag vill gärna ha sagt att kriminalvården i dag och framdeles måste fungera ute i samhället och inte bara bakom höga murar. Det är ute i samhället som en större satsning skall ske, frånsett de summor som behövs för institutioner vilka skall ta hand om de människor som skadar sig själva eller skadar andra.